Fru talman! Jag skall beröra några av de frågor där Centerpartiet har reservationer i utbildningsutskottets betänkande 9. Det gäller utvärdering och tillsyn, elever med funktionshinder, forskningsutbildade lärare och rektorer och slutligen något mycket kort om fristående skolor. Beträffande utvärdering och tillsyn kan man konstatera att en decentraliserad skola ställer väldigt stora krav på ständig utvärdering. Centerpartiet anser att arbetet med utvärdering och kvalitetsutveckling görs bäst lokalt. Därför vill vi vidareutveckla kommunernas och skolornas eget ansvar för att kvaliteten är bra. Vi är således skeptiska till att bygga upp en verksamhet med statliga utbildningsinspektörer och har därför också avvisat det förslaget. Även om det inte tas upp i detta betänkande har regeringen i vårpropositionen aviserat att gå vidare på denna väg och förstärka verksamheten med en nationell inspektionsnämnd. Vi tycker att det är fel inriktning. Ansträngningarna bör i stället inriktas på att stärka och sätta press på kommunernas och skolornas egen utvärdering, inte på en ökad statlig direktkontroll av skolan. Det vore kanske bättre att inspektera kommunerna än de enskilda skolorna. I reservationen tar vi också upp att det är viktigt att regelbundet ta reda på hur barnen själva upplever skolan. Därför anser vi att den nationella utvärderingen av skolan skall omfatta en redovisning av elevernas egna upplevelser. Nyckeln till allt lärande är att eleverna känner att de har nytta av att gå i skolan. Så är det inte alltid i dag. Många elever tror inte att de kommer att ha nytta av sin utbildning. Sådana upplevelser leder inte till att motivera eleverna att uppnå godkända resultat. Vi måste ge eleverna en röst och fråga: Hur upplever ni er situation? Då kan skolorna möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Detta arbete måste främst ske vid varje skola och i varje klassrum. Men det måste också finnas former som gör det möjligt att jämföra olika skolor och få en nationell överblick över hur eleverna upplever skolan. Utskottets resonemang är därför otillräckligt. För att klara detta kan man inte nöja sig med enstaka undersökningar. När det gäller elever med funktionshinder vill vi kort framhålla vikten av att det i kommunernas skolplaner skrivs in mycket tydliga mål för hur elever med handikapp och funktionshinder kan ges likvärdig skolgång som den för övriga elever. Så till lärarna. Förhoppningsvis råder det en bred enighet om att läraryrket måste uppvärderas. Det kan ske genom en rad åtgärder. Jag är helt enig med Ulf Melin i hans inlägg beträffande karriärtjänster. Vi vill även satsa på forskartjänster, eller karriärtjänster, om man så vill kalla det, inom skolan. Vi anser att skolans tjänstestruktur skall utvecklas så att den stimulerar lärarna att satsa mer på utvecklings och förnyelsearbete. Det kan avse tjänster för handledning av lärarkandidater, eget forskningsarbete och deltagande i kvalificerat utvecklingsarbete i skolorna. Vi skulle även vilja pröva att återinrätta disputerade lektorat för lektorer som en möjlig karriärtjänst inom gymnasieskolan. Utskottet pekar på att skollagen innebär en strävan att anställa fler forskarutbildade. Men från Centerpartiets sida menar vi att det inte räcker. Ett viktigt steg för att klara detta är självfallet också att slå vakt om statusen och återinföra behörighetsreglerna i skollagen i detta avseende. Avslutningsvis några få ord om fristående skolor, som Centerpartiet skrivit utförligt om i vår kommittémotion. Vi anser att de fristående skolorna har en mycket betydelsefull roll i det svenska skolväsendet. Vi anser att de regler som gäller för fristående skolor före den 1 januari 1997 skall gälla fortsättningsvis. Detta har vi utvecklat i ett antal reservationer. Jag tar här inte upp tid med att upprepa detta. Slutligen yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 2 under mom. 1 och reservation 9 under mom. 21.

Fru talman! Detta betänkande innehåller en mängd skolfrågor av alla möjliga slag. Jag har tänkt att beröra ett fåtal av dem. Det gäller lärarna, den individualiserade undervisningen och arbetsmiljön i skolan. Vi i Folkpartiet tycker först och främst att man måste lyfta fram lärarnas betydelse i skolan. Det är mycket viktigt att deras arbete uppvärderas. För att höja deras status är karriärmöjligheter och därmed möjligheter till vidareutbildning nödvändig. Lektoraten i gymnasieskolan tillkom för att få fram en kvalificerad lärargrupp med egen forskningserfarenhet. Lektorerna är nästan försvunna i dagens skola. Därför behövs det nya lektorer, dvs. disputerade lärare. Lösningen till detta måste komma på två vägar. Den ena är att forskningsresurser tillförs lärarhögskolorna och att doktorandtjänsterna utökas. Dessutom måste lärarutbildarna själva i större utsträckning ha disputerat. Den andra vägen är att lärarkandidaterna måste få möjlighet att räkna sitt huvudämne - didaktik, pedagogik, lärarkunskap eller vad man nu skall kalla det för - som grund för att kunna fortsätta sina studier som leder fram till en disputation. Det krävs att forskningen får en inriktning just på didaktiken för att utveckla de blivande lärarnas reflexion över kunskap och lärande. Samverkan mellan högskolan och skolorna måste på ett naturligt sätt utvecklas i samband med praktiken. Det är till fromma både för forskningen på högskolan och för lärarna ute i den vanliga skolan. Högskolan behöver pröva sina nya idéer i verkligheten, och de verksamma lärarna måste ges möjlighet att delta i forskningsprojekten på högskolan. Fru talman! I betänkandet tas också problematiken om yrkeslärarna upp. Dagens yrkeslärare har i huvudsak fått sin utbildning för att undervisa på de tvååriga yrkeslinjerna. Nuvarande utbildning ser annorlunda ut, och därför krävs en kompletteringsutbildning med 60 högskolepoäng. Problemet är att 75 % av alla yrkeslärare av den gamla kategorin inte har gymnasiekompetens och alltså inte är behöriga att läsa på högskolan. Hur tänkte ni här i riksdagen när de nya programmen tillkom och gjordes treåriga? Hur skulle rekryteringen av nya yrkeslärare klaras av då och i en framtid? Den andra delen av fortbildning som krävs för yrkeslärarna är uppdatering av karaktärsämnet. I vissa program sker en väldigt snabb utveckling medan andra är mer statiska och tidlösa. Här krävs radikala förändringar. Vi vill framhålla att vissa kategorier yrkeslärare regelbundet skall vara ute i yrkeslivet för att eleverna skall få en modern utbildning. I detta sammanhang vill jag också nämna att de vanliga lärarna i grundskolan och i gymnasiet behöver praktik för att få en god inblick i arbets och näringsliv. Speciellt gäller det naturligtvis lärarna i kärnämnen på yrkesprogrammen. Fru talman! Så till den individualiserade undervisningen. I skolan borde det vara självklart att man tar hänsyn till det faktum att alla elever är olika. De har olika bakgrund, olika förutsättningar och olika behov. Det handlar om pedagogik, arbetsformer och attityder men också om resurser. Individualiseringen är ett måste om lusten att lära skall kunna hållas levande under hela skoltiden. Vi lär oss olika fort. Därför är det följdriktigt att timplanen avskaffas, något som vi i Folkpartiet länge har föreslagit. Detta kom också Skolkommittén fram till i sitt betänkande. Varför kunde man då inte ha enats om detta i utskottet? Som det nu är kommer två olika grupper i kläm - dels de mycket begåvade elever som hela tiden vill ha nya utmaningar, dels de elever som har behov av särskilt stöd. Den första kategorin klarar sig relativt bra med ganska små resurser men den andra kategorin har fått betydligt sämre förutsättningar när resurser dragits ned. Det är således nödvändigt att skolan nu får del av de extra resurser som delas ut till kommunerna, just för de svaga elevernas skull. Vi tycker alltså att det är väldigt viktigt att de pengar som nu kommer ut till kommunerna öronmärks för just skolan, liksom för vården. När det gäller elever med olika typer av funktionshinder vill jag peka på att det också finns betydande brister i de vanliga lärarnas kunskaper. Behovet av kunskaper i specialpedagogik är tydligt. Här behövs det fortbildning och en förändrad lärarutbildning. Fru talman! I de frågor som jag nu har berört hänvisar utskottet till olika kommittéer och utredningar. Lärarutbildningskommittén lägger fram sitt betänkande i februari 1999. Det innebär att vad som sägs om praktiska åtgärder tidigast kommer att träda i kraft i januari år 2000. Nog skulle väl utskottet redan nu ha kunnat påverka och ha vågat uttala sitt stöd för att visa hur riksdagen ser på de här olika frågeställningarna. Till sist några ord om skolans arbetsmiljö. Här har man under lång tid pekat på brister, och olika åtgärder har vidtagits. Min erfarenhet är ändå att det mest handlat om byten av mattor som har lagts med giftiga lim och om byten av ventilationssystem som har kostat oerhört mycket pengar. Vad skolorna nu har de största problemen med är dock inte den fysiska miljön, utan den psykosociala miljön: oro, buller, våld och mobbning. Häromdagen fick jag en skrift från Arbetslivsinstitutet i min hand, Perspektiv på arbetslivet. Där står det att elever lever farligt. 2 av 100 elever skadas varje termin. Över hela landet har 79 intresserade skolor deltagit i undersökningen, dvs. omkring 30 000 Det var till stora delar fråga om avsiktligt våld. 4 500 elever drabbas varje läsår av allvarligt våld från skolkamrater. Det framgår tydligt att detta sker i samband med oorganiserade aktiviteter i skymundan. Det är alltså dags att ta till kraftigare åtgärder. Jag kan därför med tillfredsställelse notera att Skolverket i januari fick ett uppdrag. Jag hoppas således att det när det nya läsåret startar till hösten finns ett åtgärdsprogram som gäller alla Sveriges skolor. Jag står naturligtvis bakom Folkpartiets reservationer men yrkar bifall endast till reservation 7.

Fru talman! I den här debatten kommer jag att beröra endast några av de frågor som vi har motionerat om och som tas upp i betänkandet. Flera av Vänsterpartiets utbildningspolitiska förslag kommer ju att kunna diskuteras längre fram i vår, bl.a. i samband med att vårpropositionen behandlas. Utvärderingen och uppföljningen av skolan och skolarbetet diskuteras alltmer. Det är viktigt att den diskussionen förs. En likvärdig utbildning kräver att arbetet med att bedöma, värdera och utveckla kvaliteten i skolan stärks på alla nivåer. På den nationella nivån innebär det inte att vi skall ha en återgång till detaljstyrning. Det kommunala huvudmannaskapet skall enligt vår uppfattning bestå men ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna och mellan aktörerna måste bli klarare. Skolverket har fått ett vidgat uppdrag. Exempelvis skall ju alla kommuner granskas inom loppet av en sjuårsperiod. I fokus skall bl.a. vara resurstilldelningen avseende elever med behov av särskilt stöd. Detta är bra men vi menar att man inte kan vänta tills den granskningen är genomförd och först då börja diskutera vilka åtgärder som skall vidtas, om det visar sig att kommunerna exempelvis underlåter att ge behövande elever särskilt stöd. Vi måste redan nu ta upp frågan om inte någon form av sanktioner måste finnas mot de kommuner som inte uppfyller läroplanens mål. Risken är annars stor att utvärderingar och inspektioner inte leder någon vart. Kvalitetsförbättringar kan utebli om det inte finns något att sätta emot kommuner som trilskas. De som blir lidande är barnen och ungdomarna. Vi i Vänsterpartiet menar att en av grundbultarna i skolarbetet är att eleverna har inflytande och medansvar vad gäller skolans dagliga verksamhet. I styrdokumentet för gymnasieskolan anges tydligt att eleverna har rätt till inflytande över såväl undervisningens uppläggning och innehåll som arbetsmiljön men elevdemokratin är, tyvärr, inte särskilt djup eller utvecklad på många skolor. Vi menar att elevdemokrati är något som man aktivt måste arbeta med ute på skolorna och att även resultatet av detta arbete måste redovisas och utvärderas. Demokrati är ju inte något som en gång för alla är givet, utan demokratin måste hela tiden återerövras, brukar vi säga. Det gäller i särskilt hög grad skol och elevdemokratin. För att en elev skall kunna ha ansvar för sitt eget lärande krävs det att samma elev också har inflytande över skolarbetet. Vi i Vänsterpartiet föreslår därför att varje skola i sin årliga redovisning till kommunen skall rapportera hur elevernas inflytande över planeringen av undervisningen utvecklats och ge exempel på vilka elevaktiva arbetsformer som använts. Givetvis bör man också redovisa annat arbete som stärker elevdemokratin. Fru talman! Sett till frekvensen vad gäller elevers övergång mellan grundskolan och gymnasiet har det varit en ökning under de senaste åren. Nu är det fråga om 98 %. Det innebär att gymnasiet är en skola för alla. Ca 10 % avbryter sina gymnasiestudier. En del av de här eleverna går över till alternativa utbildningar, t.ex. till folkhögskolan. I realiteten har vi alltså numera en tolvårig ungdomsskola som omfattar alla ungdomar i en årskull. I och med de s.k. förskoleklasserna utökas tiden inom skolväsendet med ett trettonde år. Vi i Vänsterpartiet anser att det nu är dags att ta konsekvenserna av detta och utforma en sammanhållen ungdomsskola som är mer anpassad till ungdomars olika utvecklingsstadier. Undervisningen är i dag inte alla gånger anpassad till elevernas intellektuella utveckling. Begrepp som presenteras på grundskolenivå kräver många gånger förmåga till abstrakt tänkande, något som många elever ännu inte kan prestera. I och med att alla elever nu kan sägas gå i tolvårig skola är det inte i samma grad som tidigare nödvändigt att alla ämnesområden behandlas i grundskolan på en för hög abstraktionsnivå för att sedan tas upp i gymnasieskolan ännu en gång. Ett bra exempel på detta är fysiken. I en sammanhållen ungdomsskola skulle fysikstudierna kunna få vänta några år tills eleverna är mogna att ta till sig undervisningen. Tidigare i dag var jag på besök på S:t Görans Gymnasium. Jag besökte ett individuellt program och talade med ganska många elever som hade varierande, eller kanske relativt negativa, erfarenheter av sin skolgång, särskilt under de sista åren i grundskolan. Nu trivdes de alldeles utmärkt, och de teoretiska studierna går mycket bra för de här eleverna. Vi pratade om hur detta kunde komma sig. Eleverna sade att det faktiskt är en mognadsfråga. De sade: Vi förstod inte särskilt mycket i årskurs 8 och årskurs 9. Då ger man upp och går inte till skolan; man skolkar. Men nu har saker och ting satt sig och då är det roligt att läsa. Gränserna mellan olika yrken är på väg att suddas ut, och arbetslivet förändras i en allt snabbare takt. Vad framtidens arbetsmarknad behöver är personer med olika kombinationer av praktiskt yrkeskunnande, baskunskaper, kommunikativa färdigheter, kreativ förmåga och kunskaper i såväl allmänna ämnen som yrkesämnen. Därtill krävs att man skall kunna analysera, hantera och sovra informationsflöden och söka ny kunskap eftersom kunskap föråldras mycket snabbt. Vi i Vänsterpartiet tycker att tiden nu är mogen att utforma ungdomsskolan åt det här hållet. En praktisk och yrkesorienterad start skulle kunna ske redan i årskurs 8 eller 9. Valet mellan en teoretisk eller yrkesinriktad fortsatt utbildning skulle kunna ske därefter. Vi menar att all utbildning skall vara arbetslivsförberedande, såväl de allmänna utbildningsvägarna som de yrkesförberedande, och att alla utbildningsvägar skall innehålla allmänna ämnen och ge grundläggande behörighet för högre studier. Under utbildningen skall det finnas möjligheter för elever att ändra inriktning från praktisk till teoretisk inriktning och tvärtom. Vi anser att en sådan reformering av ungdomsskolan dessutom är nödvändig för att bryta den sociala snedrekryteringen till högre studier och könsuppdelningen av arbetsmarknaden. Ju tidigare ungdomar tvingas att välja definitiv inriktning på sin utbildningsväg, desto traditionellare väljer de. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till den del av reservationen som avser mom. 1 och 39, men jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer i betänkandet.

Fru talman! Många av de motioner som vi diskuterar här i dag i kammaren rör skolans inre arbete. Flertalet av dem återspeglar egentligen en och samma sak; brister i skolan som har uppstått som en följd av otillräckliga resurser. Skolorna har haft för små anslag. Den stora nedskärningen av resurserna till skolan gjordes under den borgerliga regeringen under den förra mandatperioden. Då skulle svensk skola tillsammans med hela den offentliga sektorn vandra det som av moderaterna kallades för den enda vägen. Nu hör vi inte talas så mycket om den enda vägen längre. Man kan förstå varför. Den visade sig vara en ganska slingrande stig. Den var kostsam och nedbrytande att vandra. Den ledde skolan i riktning mot vad man skulle kunna kalla en sorts marknadsekonomins vildmarker. Skolan skulle betraktas som ett företag vars produktion skulle öka. Det skulle alltså vara fler elever per anställd. Personal avskedades i stor skala enligt principen sist in-först ut. Det kan vara ett av skälen till att vi i Sverige har den högsta medelåldern på lärarpersonal i världen enligt vad Lärarnas riksförbund nyligen har meddelat. Nu står Folkpartiet och Moderaterna här i talarstolen och talar om behovet av lärare. De klagar över våld i skolan. De säger att undervisningen skall individualiseras. Det är svårt att göra detta när man har för få lärare och för liten personal. När så den socialdemokratiska regeringen tog över visade det sig att man inte hade någon politik för att bana ny väg. Man började i stället att traska samma stig - den enda vägen - fast nu i motsatt riktning. Kanske hade man förhoppningen att komma tillbaka till den plats som man en gång befann sig på för numera mycket länge sedan. Man höll fast vid gamla bidragsstrukturer, gamla anslagsstrukturer. Kommunanslag, arbetslöshetsersättning, socialbidrag, pensioner, sjukvårdsersättning, sjukkassa osv. var separata kanaler med vattentäta skott emellan. Det var svårt att åstadkomma en samordning och ännu svårare att få en flexibilitet i det systemet. Man klarade inte ens av att föra över pengar från de statliga a-kassorna till kommunerna, så att människor kunde få återgå till sina arbeten i bl.a. skolan i stället för att få betalt för att gå arbetslösa. Så har då svensk skola fått fortsätta att leva med reducerad personal en mandatperiod till med alltför få vuxna i skolan, för stora klasser, för få lärare, för få speciallärare, skolpsykologer, kuratorer, skolvärdar osv. De här nedskärningarna gjordes dessutom samtidigt som ansvaret decentraliserades ut till de enskilda skolorna. Sambandet mellan kommun och skola försvagades. Skolverkets minskade resurser bidrog till att sambandet mellan Skolverket och kommunerna också försvagades. Det här ledde naturligtvis till att vi fick en dålig tillsyn av verksamheterna i skolan. Vi fick en dålig uppföljning och ett dåligt utvecklingsarbete. Skolorna fick inte den tillsyn, och inte heller det stöd, som de så väl behövde. De som har drabbats värst av de här nedskärningarna är elever med behov av särskilt stöd. Men det finns naturligtvis många brister som har sin grund i den här olyckliga lågprioriteringen av kommunal verksamhet. De motioner från hösten 1997 som vi nu har att behandla är egentligen en provkarta på sådana här brister som bör rättas till. Flertalet av problemen kan få sin lösning om bara mer resurser når ut till skolorna. Nu har regeringen äntligen ökat de kommunala anslagen. Redan i vårpropositionen annonserar regeringen speciella åtgärder när det gäller ökad tillsyn och kvalitetskontroll av verksamheterna ute i skolorna. Vi tycker att anslagen ändå är otillräckliga. Miljöpartiet har föreslagit ytterligare pengar till kommunerna samt en rad speciella åtgärder som därutöver behövs. Jag kan nämna några av dem. Den första gäller den förbättrade tillsynen. Det är utmärkt att den nu kommer. Möjligen skulle vi vilja säga att vi betonar tillsynen litet annorlunda än vad regeringen gör. Det finns en tendens att sätta kunskapskontrollen i högsätet. Vi lägger större vikt vid att andra mål i skollag och läroplan också skall uppfyllas. Det gäller krav på skolans demokratiska miljö, andan på skolan, hanteringen av mobbning osv. Men också krav på skolans fysiska miljö hör hit. Varje kommun skall ha miljökriterier för lokaler som används för förskola och skola. Varje skola skall ha ett eget program mot mobbning osv. Det skall finnas en tillsyn som garanterar att alla elever får den skola som de har rätt till. Vi föreslår också extra resurser till barn med behov av speciellt stöd. Det gäller speciellt barn med specifika läs och skrivsvårigheter. Det finns också skäl att ställa krav på att viktiga bitar av undervisningen inte tappas bort i lärarbristens och tidsbristens tider. Det gäller t.ex. undervisning om alkohol, narkotika och tobak, s.k. ANT-undervisning. Till samma kategori hör bevakningen av att jämställdhetsfrågan särskilt beaktas i undervisningen om sex och samlevnad. En annan fråga som aktualiseras i resursbristens tider är sponsringen av läromedel. Vi tycker inte att det är bra att företag eller organisationer förser skolorna med gratis böcker som man skriver och ger ut i egen regi. Lärarna skall kunna välja läromedel efter kvalitet och inte efter vad som är gratis. Tydliga regler för sponsring behövs. Det är dessutom viktigt att eleverna får behålla läroböckerna i vissa ämnen, t.ex. Slutligen skulle jag vilja ta upp en fråga som jag tycker har fått för litet uppmärksamhet. Det är behovet av särskilda resurser för elever med invandrarbakgrund. Det gäller bl.a. resurser för undervisning i modersmål/hemspråk och i svenska språket. Men det finns också speciella behov som inte har uppmärksammats tillräckligt. Det gäller t.ex. elever i den här gruppen som har funktionshinder. Vi föreslår inrättandet av hemspråksinternat för elever med funktionshinder. Den här gruppen elever kan av ekonomiska skäl knappast få sina behov tillgodosedda av den enskilda kommunen. Jag vill att regeringen särskilt uppmärksammar de här elevernas situation. Jag yrkar endast bifall i fråga om den av motionerna som har en mer övergripande karaktär, den som handlar om krav på tillsyn och utvärdering, men jag står självfallet bakom samtliga motioner som Miljöpartiet har lagt i det här ärendet. Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 1.
Fru talman! Jag vill göra ett par kommentarer till det som Gunnar Goude sade. Först vill jag påpeka att ett par saker som den borgerliga regeringen införde var oerhört viktiga och långsiktiga. Man införde den nya läroplanen och det nya betygssystemet. Detta är mycket klart och tydligt. Bristen är, som jag sade i mitt anförande, att kommunerna inte följer upp detta fullt ut. Framför allt är man dåliga på utvärdering. Sedan har vi detta med resurser. Jag tror att det är farligt om man ständigt hamnar i en diskussion om att man skall tillföra mer pengar. Det är inte alldeles säkert, Gunnar Goude, att resultaten blir bättre då. Det viktiga är att man har bra styrsystem och klara riktlinjer. Sedan handlar det också väldigt mycket om hur skolan organiserar sin verksamhet. Om man gör internationella jämförelser kan man se att vi har en hög andel vuxna i den svenska skolan. I täten ligger faktiskt Norge, Danmark och Sverige. Om man går tillbaka 17-18 år hade vi lika stor vuxentäthet i den svenska skolan som vi har i dag. Jag kommer inte ihåg att man svartmålade så väldigt mycket då och skrev om att skolan led brist på resurser och att det mesta var värdelöst. Då var det ganska bra. Sedan tillät man att andelen vuxna ökade ganska mycket på 80-talet därför att elevkullarna minskade. Då ökade lärartätheten. Jag tror att det är viktigt att man försöker ha litet nyans i den här diskussionen. Jag vill sluta med att säga att jag tror lärarrollen är en mycket viktig fråga att diskutera. Den måste vi utveckla betydligt mer än vad vi har gjort.
Fru talman! Den läroplan som infördes hade stora förtjänster. Felet var att man införde den litet för snabbt och att skolorna inte fick tid att förbereda sig för omställningen till arbetet enligt den nya läroplanen. De bristerna får vi leva med i dag och försöka rätta till i efterhand. Det finns väldigt mycket att säga om betygssystemet. Jag kan bara kort säga att Miljöpartiet inte är intresserat av det betygssystemet, bl.a. därför att vi inte vet någonting om reliabiliteten i systemet, dvs. med vilken noggrannhet det mäter den kunskap som man tror sig mäta. Vi vet också att det prognostiska värdet, dvs. möjligheterna att utifrån betygen säga någonting om vederbörandes möjligheter till framgång i yrke eller studier, är mycket lågt. Betygssystemet är i stort sett helt värdelöst som uttagsinstrument. Vi har olika uppfattningar om betygssystemet som pedagogiskt instrument. Vi tycker att det skall vara en annan motivation för eleverna i skolan än att läsa för att få bättre betyg. Intresse för ämnet och skolans arbete är en bättre motivation enligt vårt sätt att se det. Moderaterna får väl stå för att de tycker att vuxentätheten i skolan är lagom nu. Vi ser med oro att köerna på de barnpsykiatriska klinikerna växer, att barn med specifika läs och skrivsvårigheter inte får hjälp därför att speciallärare inte finns på skolan och att skolpsykologer inte finns tillgängliga. De problem som vi har i det moderna samhället i dag kan kanske inte jämföras med den historiska beskrivning som Ulf Melin ger av hur det var förr i tiden. Problemen i dag kräver kanske litet andra lösningar. Vi tror att det behövs en ökad vuxentäthet i skolan.

Fru talman! En sådan här debatt kan ju synas litet grand tröstlös. Den har blivit uppskjuten och debatten vill inte riktigt infinna sig även om det tände till litet grand om betygen nu. Men jag tror ändå att det är viktigt att oppositionspartierna får tillföra sin syn, med stora eller små avvikelser från den gängse ordningen, för att helheten skall göra vår gemensamma skola bättre - den skola som alla och allas barn går i. Därför känns det litet tröttande när man ser att alla motioner avstyrks rakt över. Det speglar inte allt det tänkande som sju partier, inklusive regeringspartiet, ägnar sig åt och den angelägenhet som skolan har. Den vanligaste motiveringen är att frågan behandlats tidigare och då avslagits, och därför är man inte beredd att gå in i en diskussion. Tidigare hörde vi många kloka synpunkter från Ulf Melin, Siri Dannaeus m.fl. som var och en skulle kunna ha varit värd en egen mässa. Men nu får det bli nedslag, litet grand styrt av vad som är dagsaktuellt och litet styrt av de frågor som vi vill lyfta upp eftersom de annars glöms bort eller faller undan. Flera av oppositionspartierna, däribland Kristdemokraterna, har länge krävt en bättre utvärdering och tillsyn av den kommunala skolan. Det är en viktig förutsättning att den delen fungerar om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen skall kunna upprätthållas. Staten lägger fast målen och resultaten som förväntas uppnås, och kommunen svarar för att genomföra uppdraget. Kvittot på att det hela fungerar får staten sedan via utvärdering och tillsyn. När det gäller de fristående skolorna har staten tagit på sig den rollen på ett tydligt sätt. De kommunala skolorna har inte alls följts upp på motsvarande sätt. Det har också Riksdagens revisorer påpekat i en rapport som kom för ett par år sedan. Det här har som sagt också vi kristdemokrater påpekat år efter år, men vi har fått våra motioner avstyrka, precis som i det betänkande vi behandlar i dag. Har då regeringen och majoriteten i kammaren inte alls tagit intryck av kritiken? Jo visst, det har den. Men hur framkommer det? Jo, i en artikel på debattsidan i Dagens Nyheter där skolministern presenterar tio punkter för kvalitetshöjning av skolan. Där finns nu ett klart förtydligande när det gäller utformningen av tillsynen över den kommunala skolan. De gamla inspektörerna som Socialdemokraterna avskaffade för några år sedan kommer tillbaka, och de får nya viktiga uppdrag enligt förslaget. I min egen hemkommun fick jag som förälder sitta i ett långt och ingående samtal med en sådan ny inspektör som mycket seriöst utvärderade verksamheten i den skola där ett av mina barn går. Det var bra. En nationell inspektionsnämnd föreslås inrättas. Det är också bra. Jag ser det som ett svar på oppositionens krav. Nu är det bara att hoppas att det kommer från Dagens Nyheters sidor till riksdagen och beslut här. Jag läste med förväntan utbildningsavsnittet i vårpropositionen, med det var betydligt magrare när det gällde de tio punkterna än debattartikeln i Dagens Jag går raskt vidare till ett annat exempel. Just nu pågår ju en intensiv debatt om svenskarnas dryckesvanor. Smuggelspriten och hembränt flödar och utmanar det som har varit stommen i svensk alkoholpolitik och som vi kristdemokrater, och säkert de flesta andra här i kammaren, stöder, nämligen prispolitiken. Vi har ju alla tagit del av att regeringen redan i vårpropositionen föreslår att skatten på alkohol inte längre skall höjas i takt med inflationen, vilket kommer att leda till att alkoholen blir billigare relativt sett. Samma sak gäller priset på cigaretter. Vad har nu detta med skolpolitik att göra? Jo, om priset på de här varorna och prissättningen som ett återhållande redskap utmanas genom omvärlden och EU-medlemskapet, innebär ju detta en utmaning som måste mötas med att prisinstrumentet understöds, motiveras och kompletteras med andra åtgärder. Här tror jag att skolans uppgift är absolut oundgänglig. Den gamla hederliga ANT-undervisningen i skolan behöver fräschas upp och plockas fram igen. Det är ju faktiskt så att den är nästan obefintlig på många håll i dag. Vi vet att den som kan skjuta upp alkoholdebuten bara något år löper mindre risk för skador senare i livet. Under den förra mandatperioden var professor Jag kommer ihåg hur han med entusiasm i kammarens talarstol och i olika diskussioner i riksdagssammanhang påpekade att bara veckors uppskjutande av tobaksdebuten kunde innebära att sjukdomar senarelades eller undveks. ANT-undervisningen har kommit i bakvatten och måste lyftas fram igen för att kunna ge våra ungdomar bättre kvalitet i sitt vuxna liv. Majoriteten anser i dag att riksdagen inte skall trycka på med hjälp av ett tillkännnagivande till regeringen när det gäller en utvärdering av ANT undervisning. Det hade varit ett sätt att skynda på en förändring. Jag tycker att det är tråkigt att vi har försuttit den möjligheten. Sex och samlevnadsundervisningen är oerhört viktig - om vi bara tittar något längre än väggarna i denna sal. 52 % av alla ingångna äktenskap slutar i skilsmässa. Då vet vi att det är tre gånger vanligare med separation vid samboförhållanden. Vi vet att det är oerhörda kostnader - beräknat till ca 2 miljoner kronor per skilsmässa - och personligt lidande med förkortat liv och försämrad livskvalitet som gör att skilsmässorna borde förebyggas i stället för att efterbehandlas. Att förebygga skilsmässor, att stå upp för familjen, att skapa goda förutsättningar för stabila familjer skulle vara oerhört angeläget för skolan. Sex och samlevnadsundervisningen har en uppgift att fostra, överföra värderingar, poängtera känslor, ansvarstagande för det uppväxande släktet och förbereda våra ungdomar för ett liv med hög livskvalitet. Jag går vidare och säger några ord om de fristående skolorna. Här var regeringen snabb med att försämra villkoren för fristående skolor genom att förändra bidragssystemet som gör det svårare för dessa skolor att bedriva sin verksamhet långsiktigt och tryggt. Då var det inte tal om att vänta för att systemet hade varit i kraft för kort tid. Det första steget i försämringen genomfördes under första året. Det andra ungefär ett år senare. Vi kristdemokrater anser fortfarande att fristående skolor skall kunna drivas på samma långsiktiga villkor som kommunala skolor. De skall inte behöva känna sig som ett B-lag som egentligen inte är önskvärda utan lever på nåder. Möjligheten att få välja skola för sina barn, kommunal eller fristående, som svarar mot de krav och förväntningar som jag som förälder har på en bra skola är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Socialdemokraterna har under åren gjort allt för att inskränka den möjligheten på olika sätt. Men så har de fått ge sig en liten bit i taget. Återställarna när det gäller bidragssystemen, fastställandet av ett minsta antal elever, kommunernas utökade möjligheter att påverka tillkomsten av nya friskolor m.m. är bevis för den brist på förståelse för hela friskoletanken som präglar socialdemokratin. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till att för kort tid har gått för att genomföra några förändringar. En händelse som ser ut som en tanke är att både den kommitté som följer konsekvenserna av det nya resursfördelningssystemet och Skolverkets uppdrag att belysa effekterna ur valfrihetssynpunkt när det gäller hur fristående skolor och kommuner tillgodoser behoven hos särskilt stödkrävande elever kommer att redovisas den 1 oktober. Det är inte en fråga som Socialdemokraterna vill diskutera under valrörelsen. Frågan skjuts under mattan, och då känns det skönt att kunna hänvisa till utredningar. Fru talman! Jag står bakom alla reservationer i betänkandet. För vinnande av tid yrkar jag bifall bara till reservation 5 under mom. 18.

Fru talman! Jag begärde replik därför att Tuve Skånberg tog upp friskolefrågorna. Det är litet intressant att höra den beskrivning som vi nu får när vi vet hur det blev. Enligt Friskolornas riksförbund har fler friskolor än någonsin tidigare ansökt om att få starta verksamhet. Vidare har de resurser som går till friskolorna ökat markant. Det finns mer pengar i budgeten nu än med det tidigare förslaget. Det beror på att friskolorna tidigare fick 75 % av vad skolorna i kommunerna fick. Enligt nu gällande lagstiftning har de samma rätt som de kommunala skolorna. Det finns ingenting som tyder på att all den svartmålning som skedde förut är någonting annat än en falsk beskrivning av verkligheten. Utfallet visar att friskolorna har fått den trygghet som Tuve Skånberg efterlyser. Det är angeläget att åtminstone hålla sig till de fakta som vi nu känner till.
Fru talman! Den tån måste ha varit litet öm. Här angriper jag Socialdemokraterna för generationer av njugghet mot friskolorna. Upp reser sig inte en socialdemokrat utan Gunnar Goude för Miljöpartiet. Ursäkta om jag trampade på en öm tå! Låt oss konstatera att man vid ett besök på en friskola där man hör hur de själva beskriver sin verklighet, så finner man att den är mil från vad Gunnar Goude beskriver. Det kan hända att man med glasögon och förutfattade meningar som rättfärdigar ett ställningstagande, som man kanske ångrar efter några år, kan se verkligheten på det sätt som Gunnar Goude beskrev. Den bild av verkligheten jag får när jag besöker friskolor är att de hade det betydligt bättre under fyrklöverregeringen och har blivit sämre behandlade under den socialdemokratiska regeringen.
Fru talman! Det är svårt att veta vilken friskola Tuve Skånberg har besökt. Men för friskolorna i landet är bilden helt annorlunda. Jag vet inte om Tuve Skånberg inte följer med i vad Friskolornas riksförbund rapporterar. De utför en kontinuerlig granskning. Det pågår en granskning av hur bidragen ser ut. Bilden stämmer inte. Det beror på att budgeten för en friskola var sämre tidigare. De ekonomiska villkoren har blivit bättre. Det som befarades när det gavs möjligheter att starta nya friskolor har visat sig vara totalt felaktiga. Ungefär 110 fristående skolor har sökt anslag och fått tillstånd. Jag tror att två av dem har fått avslag. Bilden är positiv. Skälet till att jag försvarar detta är att Miljöpartiet tog en stor del i utformningen av förslaget och stod bakom det. Fristående skolor är för oss en hjärtefråga. Vi tror på mångfald i skolsystemet. Vi ser också resultatet av det arbetet. Det har gått ett stort steg framåt för fristående skolor. Även kristdemokraterna skulle kunna tala om att det har blivit så. Det kan inte vara någon nackdel.

Fru talman! Låt mig först säga att jag avser att efter denna debatt kopiera snabbprotokollet, och särskilt Ulf Melins inlägg om skolans resurser. Jag vill då försäkra Ulf Melin att jag i varje skoldebatt som jag kommer att delta i skall ta upp det ställningstagande som han har framfört som moderat representant. Jag tror inte att det kommer att gynna Ulf Melins parti. Jag skall försöka fatta mig kort. Jag har motionerat om att en särskild skola skall inrättas där elever med funktionshinder och annat modersmål än svenska skall kunna få god och kvalificerad hemspråksundervisning. Den skolan skulle lämpligast drivas som ett internat. Jag kommer fortsättningsvis att säga "hemspråk" i stället för "modersmål", eftersom jag personligen anser att det var fel att byta begreppsanvändning. Det här ordet kommer främst att användas av elever, och det är ett högtravande språkbruk för de flesta ungdomar i vårt samhälle som rimmar illa med den legitimitet man vill ge ämnet i övrigt. Dessutom tycker jag att det är fel att lägga en tidig biologisk koppling till språkbruket. Det borde i stället vara angelägnare att betona den sociala kopplingen. Utskottet har avstyrkt motionen med motiveringen att det ankommer på kommunerna att erbjuda den formen av undervisning. Vi vet att hemspråkslärarna i dag ofta är de första som får gå när skolan skär ned i lärarkåren. Hemspråkslärarna gör i dag på många håll en enastående insats för att ge en kvalitativ undervisning på de få timmar de har tillgängliga för varje elev. I vissa skolor finns få utländska språk representerade bland eleverna, och i andra kan det röra sig om ett tjugotal språk. Trots samordningen är det svårt att tillgodose elevernas rätt till hemspråk, särskilt om de har ett funktionshinder. Det är i många fall en övermäktig uppgift för kommunerna. Ungdomar med funktionshinder som påverkar språket, dvs. tal och skrift, t.ex. talsvårigheter, hörselskadade eller synskadade barn, är i behov av särskild kvalificerad undervisning. I gårdagens morgon-TV visades i en kanal ett inslag med en mor som kämpade för att hennes son som hade Downs syndrom skulle få särskild hjälp av logoped för att utveckla talförmågan. Det kan tyckas något extremt att motionera om rätten att lära sig hemspråk i tal och skrift när det finns barn i samhället som inte ens har möjlighet att få lära sig ett språk på grund av bristande resurser. Låt mig säga följande. Sverige har gått igenom en ekonomisk kris, och den här mandatperioden har präglats av ett politiskt besparingsarbete som knappast gått någon politiker eller annan medborgare obemärkt förbi. Nu slår sig Socialdemokraterna för bröstet och säger att de har tagit Sverige ur svackan. Den socialdemokratiska valparollen, dvs. vård, skola och omsorg, har omsorgsfullt tjatats in på ett tidigt stadium i valrörelsen. Låt oss då visa att vi när vi pratar om vård, skola och omsorg också tar hänsyn till de elever som kanske har det extra svårt, som har särskilda behov, som kommunen kanske inte kan möta på ett adekvat sätt. Självfallet skall sådana barn som nämndes i TV inslaget också ha stöd och hjälp. Svenska medborgare talar i dag betydligt fler språk än svenska. Utan att inkräkta på det kommunala självstyret eller kommunens uppgifter i övrigt, skulle jag se det som mycket positivt om den här formen av skola som jag har motionerat om kan förverkligas. Det skulle innebära ett utmärkt tillfälle till hemspråksundervisning under längre eller kortare perioder, som inriktade sig på att möta eleven utifrån elevens förutsättningar med väldigt höga ambitioner. Jag hoppas att det finns en politisk vilja i konkret bemärkelse bakom valflosklerna. Det andra område som jag skulle vilja nämna är den del av en motion från Miljöpartiet som handlar om sex och samlevnad. Utskottet verkar ha missuppfattat syftet med att bredda sex och samlevnadsundervisningen, att döma av den motionsbeskrivning man har gjort. Det står där att motionärerna vill att man skall kunna prata om relationer och känslor i sexoch samlevnadsundervisningen. Det är självfallet inte det som avses. Det som avses är de ökade larmrapporter som kommer om ätstörningar, anorexi, förvrängda kroppsideal, en lavinartad ökning av plastikoperationer, en allt större acceptans av sexualiserat våld och sexualiserat förtryck, som t.ex. finns i pornografi. Ungdomar konfronteras i dag med makt, exploatering, myter och våld som är starkt kopplat till sexualiteten. Det är dags att börja ta tag i de här mycket kontroversiella ämnena, som i dag berör våra svenska ungdomar på ett mycket konkret sätt. Jag har flera gånger under detta år stått i talarstolen och pratat om just unga kvinnors situation och behovet av att ta tag i dessa frågor på allvar i skolan fr.o.m. nu. Det går inte längre att lunka på i samma takt, utan vi måste bemöta denna situation med så många ätstörningar och så många problem. Det jag kallar ett ökat genusperspektiv i sex och samlevnadsundervisningen skulle helt enkelt kunna översättas med att man borde få grundläggande kunskaper i allmän feministisk teori i sex och samlevnadsundervisningen. Jag anser inte att det behöver stå i strid med varandra att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra alla ämnen i skolan och att man tar upp det särskilt i just detta sammanhang, där det passar så bra.

Herr talman! De olika uppgörelserna kring de framtida trafiklösningarna som förhandlades fram för våra tre storstäder har under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden totalt havererat.

Av den en gång så omhuldade Dennisöverenskommelsen återstår nu påbörjade bergtunnlar och obetalda investeringskostnader i miljardklass. Betänkandet TU5 behandlar tre olika propositioner, varav en något ironiskt heter Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg, och rör huvudsakligen finansieringen av vissa trafikanläggningar här i Stockholm. Typiskt nog kommer de synpunkter på ärendets hantering som här i dag kommer att presenteras inte att kortsiktigt kunna påverka prioriteringen av infrastrukturinvesteringarna här i Stockholm. Skälet härtill är att uppgörelsen med staden redan är gjord. Arbetena är påbörjade, och riksdagen har därmed bara att i efterhand ta ställning till hur finansieringen skall kunna klaras. Vi moderater, som ej beretts tillfälle att delta i överläggningarna mellan staten och staden, är i grunden positiva till satsningar på och investeringar i bra trafiklösningar med statliga medel även i storstadsregionerna. Vi är däremot mycket kritiska till handläggningen av just den överenskommelse vi här i dag har att behandla. Vår kritik, herr talman, grundar sig på följande sakargument. Det är en bristande prioritering. Varje enskilt investeringsobjekt skall enligt vår mening klart kunna definieras som den enskilt viktigaste och mest lönsamma delen av den helhet som borde vara en självklarhet varje gång offentliga medel tas i anspråk. Enligt de kriterier vi ställer upp uppfyller inte Södra länken detta krav. I propositionen nämns inget om vare sig andra alternativ eller hur fortsättningen är tänkt att löpa. Genom att såväl Österleden och Västerleden som det för tågtrafiken så viktiga tredje spåret över Riddarfjärden utelämnats talar väldigt litet för att de framtida trafikströmmarna genom Stockholms innerstad, med det föreslagna och igångsatta projektet Södra länken, långsiktigt kommer att minska. Även den grundläggande kapacitetsbristen i det s.k. Saltsjö Herr talman! Genom det förslag som nu lagts fram för riksdagen har regeringen, i lämplig tid före valet, kortsiktigt tvingats överge de mest spektakulära finansieringsförslagen. Det handlar om regionala drivmedelsskatter och regionala arbetsgivaravgifter liksom tankar på att via satellitövervakning och trafiktullar finna nya finansieringsformer för framtida investeringar. Det finns dock på mycket goda grunder skäl att varna landets bilister i allmänhet och storstadsbilisterna i synnerhet för konsekvenserna av vad en eventuell socialdemokratisk valseger i höst kan innebära för dessa grupper. Jag vågar här i kammaren presentera en inte alltför djärv gissning om att propåerna från KOMKOM om att nya kraftiga skatte och avgiftshöjningar väntar hela bilkollektivet om regeringen sitter kvar efter valet besannas. Även om vi moderater inte motsatt oss den finansiering som föreslagits för det aktuella objektet finns anledning att rikta kritik mot den finansieringsform regeringen valt. Genom att lägga hela statens del av finansieringen på upplåning går regeringen emot de egna intentionerna i den nya budgetlag som riksdagen antagit, samtidigt som framtida investeringsramar på infrastruktursidan kommer att krympa i motsvarande omfattning. Jag vill gärna ställa en fråga till socialdemokraternas talesman och hoppas att han har möjlighet att besvara den: Hur tänker socialdemokraterna lösa denna ekvation? Vi är intresserade av en redovisning av ert långsiktiga finansieringsalternativ. Det är ett måste att vi får klarhet i de här frågorna om trovärdigheten kring den ekonomiska hanteringen skall kunna upprätthållas. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till vår reservation nr 1.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 Hanteringen av trafikfrågorna i Stockholm har stötts och blötts länge genom åren. De turer som man har ägnat sig åt har inte direkt skapat någon bra lösning och heller inte fått någon bred politisk uppslutning, vilket jag tror är nödvändigt när man hanterar trafikfrågorna i Stockholmsregionen. Det finns inget brett folkligt stöd - det kan vi se på en gång, herr talman - för det som trafikutskottet nu ägnar sig åt, dvs. en majoritet bestående av regeringspartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Bakom hela den här processen finns alldeles tydligt ett demokratiskt underskott. Folklig förankring för det förslag som här redovisas har blivit litet av en restpost. Det finns inget politiskt samförstånd kring de här frågorna, ingen blocköverskridande majoritet för att uppnå långsiktigt hållbara lösningar. Viljan att få till stånd de här ekonomiskt hållbara, folkligt förankrade och miljömässigt riktiga lösningarna har uppenbarligen saknats hos regeringen. Vi har från Centerns sida aldrig accepterat Dennispaketet och de mycket stora ingrepp i Stockholmsmiljön som detta skulle ha inneburit. Det var bra att Dennispaketet gick i stå och havererade. Det var bra för regionen att det blev på det sättet. Genom den överenskommelse vi slöt med regeringen avfördes ju Österleden och Västerleden. I den uppgörelsen pekades det också på frågan om hur man skulle se på finansiering och dimensionering av Södra länken. Vi menade mycket tydligt att när Österleden väl har fallit finns det inget behov av någon Södra länken enligt de ursprungliga planerna. Det är ju så, herr talman, att Södra länken är mycket starkt ifrågasatt. Den innebär ett mycket stort ingrepp i miljön och mycket stora olägenheter när bygget äger rum. De i trafikutskottet som nu talar om att det skapas en väl fungerande trafiklösning samtidigt som man begränsar dagens besvärande miljöproblem har naturligtvis i grunden fel. De talar mot bättre vetande. Södra länken kommer att öka trafiken, inte tvärtom. Nu har man alltså valt en överdimensionerad motorled, trots att det inte finns några som helst sakliga motiv för detta. Då frågar man sig varför. Har man bara slagit ned de här få kilometerna stadsmotorväg som en enskild händelse? Det är väl sannolikt inte på det sättet, herr talman. Det finns nog skäl att misstänka att man tänker sig någonting bortom detta. I Moderaternas särskilda yttrande säger man: "Vi bedömer vidare att med utbyggnaden av Södra länken kommer en fortsatt komplettering av Ringen och Yttre tvärleden att te sig än mer nödvändig." Här ser man ju att det finns en tanke på en fortsättning. Det här kunde möjligen ha varit ointressant om det bara hade varit Moderaterna som sade detta, men eftersom man har kommit till det här beslutet om Södra länken tillsammans med regeringen och Folkpartiet blir det naturligtvis litet mer oroande. Vi vet ju att Moderaterna har en annan syn på hur Österleden och Västerleden skall hanteras. Man beklagar i sin reservation att Österleden och Västerleden utelämnas. Man beklagar sig också genom att tycka att lagen om Nationalstadsparken bör förändras så att man kan bygga motorvägar även där. Det är uppenbart att Moderaterna tycker att Dennispaketet skall fullföljas. Då måste man fråga hur det är med de andra partierna. Hur är det med Folkpartiet? Hur är det med Socialdemokraterna? Finns det, bakom det som Moderaterna antyder, någon sorts överenskommelse om en fortsatt utbyggnad där framför allt Österleden ingår? En annan sida man måste ta upp, herr talman, är frågan om de ekonomiska åtaganden som staten nu ikläder sig för trafiklösningar i Stockholm. Om man räknar rätt - och det tror jag att jag gör, herr talman - hamnar man på ungefär 1,3 miljoner kronor per meter för att skapa en stadsmotorväg som alldeles uppenbart är en lokal angelägenhet. Det man då också frågar sig är hur företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ute i landet ser på den här balansen, dvs. att man stoppar in alla dessa miljarder i en stadsmotorväg. Finns det möjligen inte andra, angelägnare ställen där man kan använda resurserna? Vi tycker att resurserna bl.a. skulle kunna användas för att hantera de litet mer riksanknutna frågor som ju också finns inne i Stockholm, t.ex. utrymmet för järnvägen och Centralbron som går rakt igenom huvudstaden. För vår del är prioriteringen klar. Vi menar att Centralbron och tredje spåret hade kunnat få en snar lösning om medel nu satsats på dessa projekt. Herr talman! Staten ikläder sig alltså ett stort ansvar för en trafiklösning i Stockholm. Det finns många frågetecken kring det man nu tänker göra. Man konstaterar visserligen när det gäller finansieringen att det inte finns stöd för det ursprungliga förslaget om biltullar, och det är bra, men de andra delarna av finansieringsdiskussionen är ju därmed inte avklarade. Man kan diskutera mycket kring det här. Man kan dock se att det är en miljömässig felsatsning och en användning av resurser som företrädare för majoritetens partier ute i landet rimligen inte skulle kunna hålla med om. Det finns många frågor kring det här, bl.a. de som jag själv har rest. Dessa frågor tycker jag, herr talman, att det är rimligt att begära ett svar på, inte bara av Moderaterna utan också av de andra partier som ingår i majoriteten i den här diskussionen.

Herr talman! Trafikfrågorna i Storstockholm måste naturligtvis lösas på samma sätt som på alla andra ställen och i alla andra regioner i landet. Staten måste vara med och svara för kostnaderna i någon del även här. Vad vi är mycket negativa till och riktar kritik emot i den nu aktuella uppgörelsen är att man inte har prioriterat Södra länken gentemot andra alternativ. Vi saknar från vår sida helt underlag att göra de bedömningarna, eftersom det inte finns någon redovisning av hur alternativen skulle kunna se ut. Vad gäller de konspirationsteorier som Lennart Daléus viftar med, dvs. att vi skulle ha någon långsiktig lösning tillsammans med makthavarna i Stockholms stad och på Kommunikationsdepartementet, kan jag definitivt avfärda dem. Om Lennart Daléus läser våra handlingar kan han också se att vi är mycket kritiska just därför att vi saknar långsiktigheten. Vi hade alltså inte varit beredda att helt och fullt svälja den satsning som nu görs om vi hade haft alternativ att välja mellan. Låt mig också säga att det är enkelt att vara kritisk mot all utveckling av trafik och utbyggnad av infrastruktur i storstadsregionerna och hänvisa till att det finns andra områden att satsa på. Det finns det naturligtvis. Jag delar Lennart Daléus uppfattning att vi måste satsa på alla områden. Men storstaden växer, trafiken ökar, och det är väsentligt att långsiktigt lösa de problemen.
Herr talman! Jag har inte sagt att moderaterna har någon långsiktig lösning på trafikfrågan i Stockholm. Jag har bara sagt att man tillsammans med andra partier möjligen hanterar det här på ett sätt som kan stöka till det på lång sikt. Det behövs ingen större fantasi, herr talman, för att se att Södra länken för 6,5 miljarder kronor, dragen på det sätt den är leder om inte ned i "drickat" så åtminstone bara ned i Stadsgården eller ut till Värmdöleden, i en dimension som det inte finns någon förklaring till. Jag bor själv åt det där hållet. Jag vet ju. Det finns ingen annan väg den leder till än in i planerna på en österled. Annars är den med varje sans och måtta en överdimensionerad stadsmotorväg till extremt höga kostnader. Det är pengar som skulle kunna användas till att hantera de frågor som vi tycker är verkligt viktiga i huvudstaden, t.ex. att se till att hantera riksangelägenheten, tåget, på ett riktigt sätt, att se till att få Centralbron, som är en styggelse, ned under vattnet. Det är inte så svårt att se att det är något lurt med hanteringen av Södra länken. Men vi kanske kan få höra nu att det är fullständigt uteslutet att det finns någon som helst fortsättning på det som moderaterna skriver om i sitt särskilda yttrande när det gäller ringen och liknande konstruktioner, i vilken Österleden skulle ingå.
Herr talman! Som jag sade tidigare i mitt anförande har regeringen ensidigt brutit Dennisöverenskommelsen, och därmed saknar i varje fall vi underlag för att göra de bedömningar som krävs för att med klarhet säga att den eller den etappen borde vara nästa. Men det är alldeles självklart att vi är intresserade av att få en lösning för genomfartstrafiken även genom Stockholm. Den frågan är ju inte en angelägenhet enbart för Stockholm. Självklart har alla de som skall söka sig norrut och söderut i landet en uppfattning om att man enkelt och effektivt skall kunna ta sig genom området kring storstaden. Jag delar uppfattningen att Södra länken inte är någon satsning i den riktningen. Därför är kringfarterna så viktiga. Det blir Samtidigt, vilket jag vill betona, är vi mycket angelägna från vårt håll om att satsningarna på spårtrafiken, även för genomfart, och ett bättre kapacitetsutnyttjande också måste få ett utrymme för framtiden.
Herr talman! Nu säger Lars Björkman att man saknar underlag för en fortsatt diskussion och ett ställningstagande till olika alternativ. Men vad är det man gör? Man går alltså in och är med om en pusselbit som uppenbarligen har någon funktion i det här systemet. Man vet inte riktigt vart man vill. Som Lars Björkman så riktigt påpekar har Södra länken ingenting med genomfartstrafiken i Stockholm att göra på något sätt. Den leder ned i Stadsgården eller ut på Värmdö. Men den har över huvud taget ingenting att göra med de långsiktiga trafikfrågor som handlar om att lösa hanteringen av det som är genomfarten i Stockholm. Den kostar en väldig massa pengar och är närmast en återvändsgränd. Nu hör vi att Lars Björkman säger att Österleden och Västerleden är intressanta och att det kan vara de som är fortsättningen. Då frågar man sig, Lars Björkman: Vet de andra två partierna, som nu vill driva igenom Södra länken, om att det är det som är tanken bakom det hela från moderaternas sida? Vad har de sagt när Lars Björkman har berättat det för dem?

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att koncentrera mig på frågorna kring tredje spåret och Centralbron. Stora investeringar har de senaste åren gjorts i järnvägar i Mälarregionen. Om de här investeringarna skall kunna utnyttjas till fullo måste problemet med den bristande kapaciteten på sträckan söderut från Stockholms central få en lösning. Regeringen föreslår i propositionen en dellösning av det här problemet genom finansieringen av Årstabron och dubbelspåret mellan Årstaberg och Stockholms södra. Återstår att lösa frågan om tredje spåret förbi Riddarholmen. Förbättringar i signalsystemet kan kanske hjälpa till en tid, men ett tredje spår måste byggas för att järnvägssystemet i Mälardalen skall kunna nyttjas optimalt. Tredje spåret är intimt förknippat med Centralbron. Ur miljösynpunkt är denna motorvägsbro den stora belastningen för Riddarholmen och Gamla stan. Folkpartiet förordar en lösning där Centralbron grävs ned och ett tredje spår tar en del av den tidigare Centralbrons utrymme. I vår reservation yrkar vi att riksdagen uppdrar åt regeringen att återkomma snarast med en kompletterande lösning som förhandlas fram med företrädare för regionen och som innebär att en fortsatt utbyggnad av ett tredje järnvägsspår förbi Riddarholmen tryggas och att Centralbron ersätts med en biltunnel. Herr talman! Folkpartiets inställning till övriga frågor i betänkandet framgår av detta och av våra motioner i ärendet. För tids vinnande avstår jag från särskilda yrkanden.

Herr talman! Jag vill inledningsvis angående genomfartstrafik, som Lars Björkman tog upp, bara säga att de utredningar som gjordes inför Dennisöverenskommelsen visar att endast 15-20 % av trafiken i Stockholm skulle igenom Stockholm. För de övriga var Stockholm slutdestination. Riksdagen skall i dag besluta om den senaste versionen av den s.k. Stockholmsöverenskommelsen. Den här överenskommelsen är ett typiskt utslag av den tvehågsenhet, men framför allt valtaktik, som präglat hela processen kring nya trafiklösningar i Stockholmsområdet. Samtidigt inser man att det s.k. Dennispaketet inte hade någon egentlig folklig förankring, tvärtom. Politikerna tvingades bemöta en stor opinion som i sig blev en folkrörelse i Stockholm. Nu smyger man in en paketlösning, men utan miljökonsekvensbeskrivning, som gällde för den förra helhetslösningen. Det är anmärkningsvärt. Samtliga miljöorganisationer har tagit avstånd från den tidigare uppgörelsen. Och visst, politikerna har, inte minst till följd av en ändrad majoritet i Stockholms stadshus, gjort viktiga avsteg från Dennisöverenskommelsen. I februari 1997 deklarerade regeringen i ett pressmeddelande att Dennisöverenskommelsen inte längre gällde. De garantier som riksdagen dock utställt för vägbyggen drogs inte tillbaka, vilket hade varit det naturligaste, utan fick i stället snällt vänta på ny förhandling. Vad är nu dagens överenskommelse? Ja, först och främst är det inte en helhetslösning för Stockholms trafikproblem, vilket den tidigare överenskommelsen påstod sig vara. Skandalprojekt, som Västerleden och Österleden, har skjutits på framtiden eller helt slopats. Däremot kvarstår de yttre tvärlederna, Norra länken och Södra länken, plus en del kollektivtrafik. Södra länken är Sveriges dyraste vägprojekt. En sådan investering måste rimligtvis föregås av mycket noggranna beräkningar av avkastningen och nyttan. Annars är det omoraliskt mot skattebetalarna. En orsak till att Södra länken byggs sägs vara att minska miljöproblemen, inte minst för de boende i Hammarby. Visst är det angeläget att minska miljöproblemen, men när majoriteten hävdar att länken skall byggas av miljöskäl är det en förolämpning å det grövsta mot alla seriösa miljödebattörer. Alla vet att Södra länken i sig kommer att generera ytterligare trafik, inte minst med avsaknad av trafikstyrande avgifter. Södra länken kommer att öka antalet fordonskilometer per dygn med 30 000 fordon, vilket betyder tre miljoner kilo koldioxid ytterligare i utsläpp per år. Det finns alltså en direkt och konkret miljöförsämring som konsekvens. Den indirekta försämringen är dels att man fortsätter att bygga fast sig i ett transportsystem som långsiktigt är såväl ekologiskt som socialt ohållbart, dels att byggandet av Södra länken i Stockholm inte på något vis på lång sikt löser framkomlighetsproblemen. Det heter i dag att länken skall byggas för att öka framkomligheten, minska köerna och få effektiv trafik. Detta resonemang har allvarliga brister. Men här kör majoriteten sedan länge med en väl beprövad teknik, nämligen strutstekniken, dvs. att stoppa huvudet i sanden. Att bygga bort trängsel med investeringar ekvivalenta till dagens system är bara att skjuta problemen framför sig, till kommande generationer. Om Södra länken och andra motorvägsbyggen genererar trafik och inga dämpande åtgärder genomförs kommer vi snart att vara tillbaka i samma problematik som i dag. Under resans gång kommer vi också att få en betydligt sämre miljö i ett natur och hälsoperspektiv. I början av mars var det premiär för Anders Wahlgrens film En kluven stad. Oavsett vad man anser om vad somliga har kallat för en nostalgitripp visar filmen tydligt att brutala förändringar i stadsmiljön leder till en generellt försämrad boendemiljö på alla vis för invånarna. Hur mycket motorväg till tål egentligen Stockholm? Motargumentet är förstås att Södra länken byggs genom tunnel. Men vad händer sedan? Svara gärna på den frågan, Hans Stenberg. Både Hans Stenberg och jag vet mycket väl att Stockholms trafikproblem inte är slut i och med att Södra länken byggs. Så fortsätter alltså byggandet av Södra länken bit för bit men bygget påbörjades redan i augusti 1997 i och med sprängningarna för arbetstunnlar. Jag vill rikta skarp kritik mot det tillvägagångssättet. Jag menar att den politiska processen därmed föregrips. Det är just detta tillvägagångssätt som lett till att det havererade Dennispaketet har lämnat efter sig en så saftig nota till skattebetalarna. I dagens beslut ingår även finansieringen av en ny Årstabro. Spårbundna transporter är miljömässigt helt överlägsna vägtransporterna. Därför stöder Miljöpartiet de gröna investeringar i spår. Mot bakgrund av att ett tredje spår, södergående, är en absolut nödvändighet är det dock viktigt att regeringen har klara besked bakom de fagra löftena och talar klarspråk om Centralbron. Ett ja till Årstabron och ett tredje spår måste också innebära en finansiering av nedgrävning av Centralbron. Hur blir det med det, Hans Stenberg? Jag skulle vilja ha ett svar i dag också på den frågan. De yttre tvärlederna byggs som planerat. Det är viktigt att ha i minnet att det när vi talar om Stockholm, framför allt när det gäller naturmiljö och social boendemiljö i samband med vägar, inte bara är ett innerstadsperspektiv som skall tillämpas. Det verkar som att regeringen med sitt löfte om att ett tredje spår inte skall dras över Riddarholmen och att Centralbron skall läggas i tunnel har gått en grupp framgångsrika opinionsbildare från Sveriges högre kultur och akademikerkretsar till mötes. Även om jag också kan tycka att det är fel att förstöra unika kulturvärden och Miljöpartiet har tagit avstånd från sådant, måste jag säga att det fortfarande finns anledning att misstänka att regeringen i hela processen har gått innerstadsopinionen till mötes mer än man gjort vad gäller de förortsboende. Sedan något om själva finansieringslösningen. Staten står för 5,68 miljarder kronor. Stockholms stad betalar 827 miljoner kronor. Av de statliga pengarna skall 5 miljarder kronor lånas upp och betalas över statsbudgeten fr.o.m. år 2004. Dessförinnan skall 680 miljoner kronor utbetalas av staten direkt, och medlen skall tas i anspråk från utgiftsområde 22. Eftersom det ligger några få år framåt i tiden ger regeringen ingen fingervisning om hur denna s.k. omdisponering skall ske. Kan vi i dag få ett litet tips från s-sidan om varifrån pengarna inom utgiftsområde 22 skall tas? Skall de tas från järnvägssatsningar, vägunderhåll i Västernorrland, stöd till sjöfarten, upphandling av kollektivtrafik eller stöd till handikappade? Varifrån skall alltså pengarna till Södra länken tas? Någon från ssidan måste i dag svara på frågan om vad det är som prioriteras bort till förmån för Sveriges dyraste vägprojekt. Ni kan inte tiga ihjäl den frågan mycket längre! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3 och vill samtidigt poängtera att det är väldigt bra att reservationerna 2, 3 och 4 är skrivna tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Först vill jag säga att det är ganska väl känt vad vi i Vänsterpartiet tycker i den här frågan. Sedan tänker jag citera ur en bok som riksdagen har att behandla om ungefär en vecka. Det gäller då en proposition som ligger på riksdagens bord, Transportpolitik för en hållbar utveckling. Där kan man läsa: Regeringens förslag: Det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet." Jag har en fråga: Är det så att det beslut som riksdagen med all sannolikhet ganska snart kommer att fatta - det handlar då om att stödja regeringens förslag till finansiering av Stockholmsregionens trafikinvesteringar - överensstämmer med det här övergripande målet, som vi alltså kommer att ta om ungefär en vecka? Jag hävdar att det inte är så. Den som i dag stöder regeringens förslag kommer att stödja trafikanläggningar som har en ohållbar ekonomisk grund och där man inte finansierar med vägavgifter och egentligen inte presenterar en alternativ finansiering över huvud taget. Man presenterar ingen finansiering, precis som Elisa Abascal Reyes tidigare sade. Vidare gäller det trafikanläggningar som i längden inte är vare sig samhällsekonomiskt eller miljömässigt hållbara. Vi saknar konsekvensbeskrivningar här. Tidigare talare har tagit upp det problemet. Det här kommer att stödja någonting som inte gynnar näringslivet i andra regioner annat än eventuellt i Stockholm men inte heller det är belagt. Är det någon som har frågat dem i andra delar av Sverige som är med och finansierar detta om de vill lägga så stora delar av trafik och infrastrukturinvesteringar i Stockholm. Kanske finns det andra, mer intressanta och nödvändiga, projekt att satsa våra pengar på. Vägavgifterna är en fråga som vi har talat om många gånger tidigare. Jag hoppas verkligen att vi fortsätter att tala om dem. Jag anser att det är nödvändigt. Den typen av finansiering fanns med i grundförslaget. Nu är detta borta. Varför är det borta? Under de senaste åren har vi presenterat både tekniker och möjliga lösningar för att införa olika typer av miljöstyrande vägavgifter - eller trafikavgifter; det är litet olika system - som över huvud taget inte inkräktar på människors integritet och som det är fullt realistiskt att genomföra ur de aspekter som vi tidigare har talat om. Alla undersökningar som har gjorts visar på olika sätt att storstadsregionernas trafikkostnader belastar miljön och samhället. Det handlar om ganska stora summor. Jag har här en skrift från Miljöförvaltningen i Stockholm, från Plan och trafikavdelningen. Det är en ganska nyligen gjord skrivelse där just nämnda problem tas upp. Vad är det alltså för kostnader som storstadstrafiken åsamkar samhället? Man börjar med att hänvisa till EU kommissionens grönbok För en rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn. Där står det att transportsektorns obetalda kostnader - externa effekter, som det kallas - inom unionen för trängsel, olyckor, luftföroreningar och buller uppgår till 250 2 000 miljarder svenska kronor per år. Över 90 % av de här kostnaderna är knutna till vägtransporter. Vidare gör man en kostnadsberäkning av de konsekvenser som trafiken kan få just i Stockholmsområdet. Anledningen till att jag tar upp detta är naturligtvis, jag hävdar att det är så, att trafiken kommer att öka om vi bygger Södra länken. Sammanlagt hamnar man på 7-9 miljarder kronor per år i kostnader för miljöförstöring, olyckor, trängsel, investeringar m.m. I slutet av skriften säger man: Resonemanget ovan indikerar att kostnaderna för trängsel utgör en betydande del av vägtrafikens kostnader. Med tanke på trenden med ett ökande trafikarbete i länet riskerar trängselproblemet att förvärras, vilket ofta väcker krav på utbyggnader av vägkapaciteten. Förvaltningen bedömer dock att trängselproblemen i staden i allmänhet kan klaras bättre med ekonomiska styrmedel än med infrastrukturutbyggnader, som förutom att de ökar vägkapaciteten även ökar efterfrågan på bilresor, vilket bl.a. motverkar stadens ambitioner att minska utsläpp av växthusgasen koldioxid. Jag tycker att det är en väldigt bra slutsats. Min slutsats av detta med att vägavgifterna nu inte finns med i förslaget är att det egentligen handlar om att det är valår i år. Det här är en för svår fråga för Socialdemokraterna och andra partier att driva igenom. Herr talman! Jag undrar när vi skall lära oss att vara förebyggande. När skall vi lära oss av andras problem, av effekterna av andras utbyggnader av vägtrafiken? Har inte vi sett nog av problem vad gäller buller, intrång, koldioxidutsläp och problem med trängsel? Jag skulle vilja att vi kunde bryta den trend som vi återigen är inne i. Det finns inget behov av Södra länken när Österleden och Västerleden har fallit. Det här leder inte till socialt och ekologiskt hållbara trafikinvesteringar. Det här saknar finansiering och tar utrymme från andra delar av landet. Och det här binder oss återigen i ett gammalt system som vi för länge sedan borde ha lämnat. Vi vet ju så mycket bättre nu.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas förslag om Stockholmsregionens trafiklösningar som lagts fram i tre olika propositioner och i mer än 20 motioner. Utvecklingen av framtidens transportsystem kräver en rad åtgärder för att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Det gäller inte minst Stockholmsområdet med tanke på den trafikutveckling och de miljöproblem som finns här. Det är också ett riksintresse att lösa Stockholmsregionens trafikproblem med tanke på den nationella betydelse som systemen här har. För uppnå en framtidsanpassad och hållbar trafiklösning krävs det långsiktiga beslut som följs av att de berörda parterna agerar gemensamt. Ett framtida transportsystem för Stockholmsregionen måste vara ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart. I betänkandet behandlas ett antal motionsförslag från Kristdemokraterna om att en ny statlig förhandlingsman skall få i uppgift att förhandla fram en ny bred överenskommelse för Stockholmsregionen. I en del av inläggen här i dag skymtar samma anda fram, att man borde vara klar med hela lösningen och veta allt som skall göras i Stockholm de närmaste tio åren och dessutom veta exakt hur det skall finansieras. Vi tror inte att det är en bra lösning, även om det naturligtvis är viktigt att ett nära samarbete utvecklas mellan olika statliga, regionala och lokala aktörer för att på så sätt öka samordningen vid planeringen av bebyggelse, infrastruktur och den trafik som skall gå där. Erfarenheterna av den mycket bristfälliga hållbarheten i de trafiköverenskommelser som träffats i våra storstadsområden gör att det finns all anledning att tvivla på att det är lämpligt att planera för stora samordnade trafikpaket. Det är nog bättre att lösa behovet av samordning inom ramen för det ordinarie planeringssystemet. Vi har här i riksdagen så sent som förra våren beslutat om en länsanpassad regional investeringsplanering för samtliga trafikslag. Dessutom har regeringen nyligen i sin transportpolitiska proposition presenterat ett förslag som innebär ett vidgat samhällsekonomiskt synsätt och ändrade förutsättningar för en effektivare samordning på regional nivå. Därför tror vi inte att en ny statlig förhandlingsman eller detta att man måste ta hela det stora greppet är det rätta sättet att lösa Stockholmsregionens trafik och miljöfrågor. Det sker nog bäst inom ramen för ordinarie planeringsarbete och genom att vi här, precis som på många andra håll i landet, tar ett steg i taget när vi utvecklar infrastruktur. I några motioner förordas att Stockholmsregionen skall få en ökad andel statliga anslag, få tillbaka en del av de olika skatter och avgifter som regionens bilister betalar in till statskassan. I motionerna framförs att man i princip skall få tillbaka det man betalar in från regionen. I inläggen här i dag låter det som att Lennart Daléus, Elisa Abascal Reyes och Hanna Zetterberg snarare tycker att det går för mycket ut till regionen. Jag tycker att det är ett litet för enkelt sätt att resonera. Enligt vår uppfattning måste drift, underhåll och investeringar i det statliga vägnätet finansieras med statliga medel utifrån en samhällsekonomisk grundsyn. Fördelningen mellan olika regioner av statens medel för trafik och infrastruktur skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem och bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Herr talman! Den preliminära överenskommelsen om trafiklösningar i Stockholm 1991 följdes av ett kompletterande beslut av de regionala parterna. Innehållet i överenskommelsen redovisades i budgetpropositionen 1993. Det sades att utbyggnaden av trafiklederna, en komplett ringled runt staden, en yttre tvärled, vissa miljö och framkomlighetsförbättrande åtgärder och dessutom infartsparkeringar enligt denna överenskommelse skulle finansieras genom tullar på biltrafiken. Sedan beslutade riksdagen 1994 att vägtullar skulle finansiera utbyggnaden och att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning om vägtullar. Sedan dess har stämningarna ändrats i Stockholms stadshus. Det är ganska lätt att konstatera att det inte längre finns någon blocköverskridande majoritet för att införa ett vägtullsystem i Stockholm. Där har Lars Björkmans partivänner ett mycket stor del av ansvaret. För att ett vägtullsystem skall fungera måste det vara lätt att förstå och acceptera av den enskilda trafikanten. Det system som föreslogs för Stockholmsregionen hade inte en sådan utformning. Därför tillstyrker vi från utskottsmajoritetens sida regeringens förslag, att vi inte skall införa det avgiftssystem för vägtullar som tidigare föreslagits. När det sedan gäller de motionsförslag och reservationer som lämnats om bilavgifter kan särskilda miljörelaterade tätorstavgifter utgöra ett mycket effektivt sätt att styra trafiken i framtiden. Jag är personligen helt övertygad om att vi i framtiden kommer att ha ett system som betydligt mer baseras på trafikavgifter och mindre på den typ av skatter som vi har för vägtrafik i dag. Jag tror att det är en nödvändig utveckling. I många andra länder anser man också att ett väl fungerande och miljömässigt hållbart trafiksystem i större stadsområden förutsätter någon form av avgiftssystem. Därför behöver den tekniska utvecklingen av avgiftssystem stödjas. Det pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att skapa det regelverk som behövs för att möjliggöra att särskilda vägavgiftssystem införs. För att klara prissättningsproblemen i tätorterna fordras lokalt anpassade lösningar. Det kan aldrig vara så att staten skall kunna tvinga på en region ett system med trafikavgifter, utan det måste hela tiden skötas i samspel med regionen. Det är åter lätt att konstatera att det inte hittills inte gått att få någon blocköverskridande majoritet för att införa ett avgiftssystem för biltrafik i Stockholms innerstad och för den delen inte heller någon annan form av regional finansiering. Därför finns det i dagsläget inga förutsättningar att införa ett system med miljöstyrande avgifter. Därför anser vi att vi måste avvakta resultatet av det pågående utredningsarbetet. Min förhoppning är att vi kommer fram till ett bra resultat, men i dag går det alltså inte. Herr talman! Det är angeläget att Stockholmsregionens trafiksystem blir långsiktigt hållbart. Därför är det positivt att regeringen lägger fram ett förslag som innebär att vissa betydelsefulla åtgärder kan genomföras utan ytterligare förseningar - vi har haft alldeles tillräckligt med förseningar på det här området. Med den överenskommelse som staten träffat med Stockholms läns landsting och Stockholms stad har alltså regional förankring uppnåtts samtidigt som den fortsatta trafikutbyggnaden kan samfinansieras. Uppgörelsen innebär att Södra länken genomförs och finansieras gemensamt av Stockholms stad och staten. Genom utbyggnaden av Södra länken skapas en väl fungerande trafiklösning samtidigt som dagens besvärande miljöproblem kan begränsas, inte lösas men väl begränsas. Dessutom skapas utrymme för fortsatt samhällsbyggande där vägen går fram. Det är också angeläget att järnvägens kapacitet förstärks genom att ett ytterligare dubbelspår byggs mellan Årsta och Stockholm södra. Därigenom kan de omfattande investeringar som genomförts och som pågår i landets järnvägssystem utnyttjas på ett bra sätt. För Årstabron innebär överenskommelsen att järnvägens kapacitet förstärks genom att sträckan Projektet samfinansieras mellan staten och Stockholms läns landsting så att Landstinget bidrar med Herr talman! Utskottet delar regeringens bedömning att med hänvisning till att Dennisöverenskommelsen inte längre gäller bör de statliga garantiramar som tidigare medgetts begränsas. Därför bör riksdagen bemyndiga regeringen att begränsa Riksgäldskontorets rätt att teckna statlig borgen för vissa väginvesteringar i Stockholms län. Herr talman! Det är angeläget att de kollektivtrafiksatsningar som Dennisöverenskommelsen innebar kan genomföras med en anpassning till de förändrade förutsättningarna. Därför bör tidigare utlovade medel till kollektivtrafikens utbyggnad i Stockholmsregionen kunna utbetalas till Stockholms läns landsting i enlighet med principerna i den tidigare Dennisöverenskommelsen - och detta trots att de vägprojekt som ingick i överenskommelsen nu inte kommer till utförande. Det bör också vara möjligt för Stockholms läns landsting att få använda statsbidraget för tunnelbaneutbyggnad mellan Hjulsta och Barkarby och snabbspårvägen mellan Årsta och Älvsjö för att delfinansiera järnvägsprojektet Årstabron. Järnvägen har en väldigt viktig roll att spela i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem. Därför är det angeläget att de omfattande investeringar som genomförs och som pågår i landets spårsystem till fullo kan utnyttjas. Mot den bakgrunden är det positivt att en överenskommelse träffas om en samfinansierad lösning för att bygga ut järnvägens kapacitet söder om Stockholm. Det innebär att kapaciteten snabbt kan öka i järnvägssystemet samtidigt som handlingsfrihet ges när det gäller att hitta en lämplig lösning för att ytterligare öka kapaciteten för järnvägstrafiken genom centrala Stockholm. En lösning med en utbyggnad av ett tredje spår i ytläge vid Riddarholmen i kombination med vägtunnel som ersätter Centralbron kan väsentligt förbättra miljön i centrala Stockholm. En sådan lösning gör också att de kulturhistoriska värdena i området blir mer tillgängliga, samtidigt som trafikkapaciteten över Mälaren utökas. Därför är det väldigt bra att staten och Stockholms stad i den överenskommelse som har träffats om bl.a. finansiering av Årstabron och Södra länken gemensamt har uttalat att man är överens om att ett tredje spår förutsätter en helhetslösning innebärande att Centralbron ersätts med en biltunnel. Vi utgår ifrån att regeringen och berörda parter aktivt och skyndsamt kommer att pröva hur den fortsatta utbyggnaden av järnvägens kapacitet bör ske och också pröva frågan om ifall Centralbron skall ersättas med en tunnel. Herr talman! Riksdagen har tidigare beslutat att drift och underhåll av de nya lederna i Stockholmsregionen skall finansieras regionalt. Med tanke på den omfattande finansieringsbörda som regionen nu tar på sig föreslås att drift och underhåll av de nya vägarna i stället skall bekostas genom ordinarie anslag för drift och underhåll av statliga vägar. Därmed uppstår också en överensstämmelse med vad som gäller för statliga vägar i landet i övrigt. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Många satsningar i Stockholm är av riksintresse, det är klart att vi i Centern bejakar det. Det finns många saker som vi och socialdemokraterna är överens om såsom utbyggnaden av tredje spåret och hanteringen av Centralbron. Där finns det en samstämmighet, men det finns det inte om Södra länken. Det är två helt skilda saker. Centralbroförändringarna och spåret kommer att bli lidande - inte minst finansiellt - av den satsning som nu skall ske på Herr talman! Sedan undrar man om Hans Stenberg och jag talar om samma ställe i Stockholm där Södra länken skall ligga. Jag vet inte om Hans Stenberg har varit där. I så fall kan han kanske berätta för mig vart den föreslagna Södra länken leder. Jag passerar det stället varje dag och kan tala om att den planerade Södra länken leder rakt in i Henriksdalsberget, om man inte tänker sig att bygga vidare på den. t.ex. en österled. Men vart leder Södra länken i denna storskalighet som man har tänkt sig? Eller finns det någon tanke hos er också om en österled? Hans Stenberg sade att Södra länken såsom den nu är konstruerad skapar utrymme för fortsatt samhällsbygge. Vad är det för samhällsbygge? Är det några fler vägar? Eller varför valde Hans Stenberg just de orden? Är det några andra saker som skall växa upp i slutet på Södra länken? När det gäller pengarna, hur påverkas finansieringen av Centralbron och tredje spårets förändring av att pengar nu tas i anspråk för Södra länken? Kan Hans Stenberg berätta litet om fortsättningen på detta?
Herr talman! Det var många frågor från Lennart Daléus. När det gäller satsningen på Södra länken är det uppenbart att Lennart Daléus gör en helt annan bedömning av nyttan och behovet av denna väg än vad de styrande i regionen gör. Jag är av den uppfattningen att man måste respektera demokratiskt fattade beslut. Åsikterna hos dem som har fått folkets förtroende att styra i regionen måste i det här fallet väga ganska tungt. Lennart Daléus talade om att det inte finns något folkligt stöd. Jag vill nog påstå att det finns det. Man får väga olika projekt mot varandra. Det finns ju inte outtömliga resurser att satsa. Men detta är ändå en prioritering som de styrande i Stockholms stad tycker är riktig. Vi har gjort en överenskommelse med dem om att Södra länken skall genomföras. Såvitt jag vet finns det inte några planer på en österled.
Herr talman! Det där är inget svar. Det är klart att man skall acceptera demokratiskt fattade beslut. Men Hans Stenberg kunde ju ha modet att förklara sin syn på den statliga finansieringen av detta projekt mer än att hänvisa till en överenskommelse med kommunala företrädare. Det är liksom två olika dimensioner. Hans Stenberg är på väg att skicka i väg drygt 5 miljarder kronor ur statskassan till detta projekt. Då bör han ta sig en liten funderare och inte bara hänvisa till att det finns kommunala styrande som tycker att detta är rätt. Om det nu är så enkelt borde Hans Stenberg kunna svara på mina frågor. Titta på hur det ser ut på plats och berätta vart Södra länken leder! Vad är syftet med Södra länken när den landar i berget borta vid Henriksdal? Skall det bli någon fortsättning eller skall Södra länken vara en påfart till Stadsgården? Som stockholmare har man svårt att förstå innebörden. Herr talman! Det är inte bara jag som har synpunkter på de samhällsekonomiska effekterna. Stockholms stad har låtit göra en analys som visar att Södra länken i den version som Hans Stenberg nu är beredd att sälja leder till ett samhällsekonomiskt minus på mellan 8 och 11 miljarder kronor. En minilänk skulle lösa samma problem och i stället ge en samhällsekonomisk lönsamhet. Är inte också det någonting att fundera över, Hans Stenberg? Men vart leder Södra länken? Vad är det fortsatta syftet med Södra länken i den här storleksordningen?
Herr talman! Jag trodde att det var uppenbart att syftet med att bygga Södra länken var att underlätta trafikföringen. Uppenbarligen gör ju andra samma bedömning som jag. Elisa Abascal Reyes sade för en stund sedan att Södra länken skulle generera 30 000 nya fordon. Blir det mer trafik? Jag tror inte att det blir en så stor trafikökning, men detta måste väl ändå tyda på att det finns ett behov av vägen? Sedan kan man naturligtvis räkna på den samhällsekonomiska nyttan, och det skall man göra när man planerar infrastrukturprojekt. Men en sak som man upptäcker när man sätter sig in i frågan är att om man skall följa strikta samhällsekonomiska kalkyler, hamnar man i situationen att vissa väldigt angelägna projekt aldrig kan genomföras, hur nyttiga de än är. Det gäller förmodligen också Centralbron och tunneln. De skulle heller inte klara en samhällsekonomisk kalkyl. Det finns många sådana exempel runt om i landet där man inte bara kan göra ekonomiska beräkningar utan också måste titta på verkligheten. I områden där det blir extremt dyrt att bygga skulle man i så fall aldrig kunna bygga och vidta några åtgärder för att förbättra trafikförhållandena.
Herr talman! Jag har tre frågor till Hans Stenberg. Den första gäller just det som Hans Stenberg tog upp i sitt replikskifte angående långsiktiga lösningar eller andra lösningar. Nu säger Hans Stenberg att Södra länken endast avser att begränsa problemen. Då kan man undra vilka problem som begränsas. Är det miljöproblemen? Ökade koldioxidutsläpp är ju ingen begränsning av något problem. Att Södra länken genererar mer trafik är ingenting som jag har kommit på i min ensamhet. Vad händer när även Södra länken blir otillräcklig för trafikökningen. Man räknar med att Stockholms län har en inflyttning på 15 000-20 000 invånare varje år. Vad händer när även Södra länken blir otillräcklig? Vad händer när stockningarna börjar även där? Det andra är att jag skulle vilja ha ett svar i dag angående Centralbron. När kommer vi att få besked om hur en nedgrävning av Centralbron skall finansieras i samband med byggandet av ett tredje spår? Den tredje frågan, som jag anser är oerhört viktig, gäller de 680 miljoner kronorna. Från vilken annan anslagspost inom utgiftsområde 22 skall ni ta de 680 miljoner kronorna? Jag vill bara kommentera det som Hans Stenberg sade om att Miljöpartiet gav intryck av att tycka att det är för mycket pengar till Stockholm. Visst är det för mycket pengar till ett dåligt projekt. Men regionalpolitik talades det om i riksdagen i går. I dag debatterar vi trafikpolitik. Visst, jag är tillsammans med Miljöpartiet beredd att satsa på lösningar i Stockholm som är kostsamma men bra. Dåliga lösningar skall vi inte slösa skattemedel på. Vill Hans Stenberg ha en debatt från ett regionalpolitiskt perspektiv allena, kan vi alltid tala om vägstandarden i det län som Hans Stenberg företräder.
Herr talman! Jag vill gärna ha en debatt om den vägstandarden, men den är på en sådan nivå att man knappast kan kalla den för standard. När det gäller Elisa Abascal Reyes första fråga om de långsiktiga lösningarna och vad som händer när även Södra länken blir underdimensionerad, tror jag att vi i framtiden måste få ett system med miljöstyrande bilavgifter. Om det är vi helt överens, för vi måste begränsa trafiken i städerna. Men problemet är att vi från statens sida inte kan tvinga på en region ett system med miljöstyrande avgifter. Vi måste hitta en utformning av systemen som kan accepteras av människorna och som regionen också får någon nytta av. Tyvärr har vi inte lyckats hitta något sådant system ännu, men jag hoppas innerligt att det så snart som möjligt går att hitta ett system som fungerar och som kan accepteras av invånarna och de styrande i Stockholm. Den andra frågan gällde Centralbron. Elisa vill att jag skall ge besked om när den kan byggas. Det kan jag tyvärr inte, därför att det är en fråga som måste klaras ut i samråd mellan regionens företrädare, staten och i första hand regeringen. Men det är uppenbart att frågan behöver lösas. Järnvägsproblemen i Stockholm är uppenbara. Den sista frågan, varifrån de 680 miljoner kronorna i utgiftsområde 22 skall tas, kan jag inte svara på. Det är med detta precis som med vilket annat investeringsprojekt som helst. Om man hela tiden skulle vara tvungen att redovisa exakt varifrån pengarna skall tas, skulle man inte kunna genomföra något investeringsprojekt. Pengarna tas ur potten.
Herr talman! Jag vill först säga att det skedde ett regimskifte i Stockholms stadshus med anledning av inte minst den folkopinion som fanns mot Dennispaketet. Hans Stenbergs parti vill egentligen inte alls ha blocköverskridande överenskommelser. Det är därför man har lyckats skjuta frågan om trafikstyrande avgifter framför sig. Det finns ingen politisk vilja. Man skulle kunna sammanfatta de partier som står bakom dagens uppgörelse som betongpartier, som för en grå och förlegad trafikpolitik. Vi har en grön profil och för en framåtsyftande politik. Mellan de här två blocken finns i dag inget möte. Hans Stenberg tog upp detta med finansieringen. Jag vill veta när vi får ett besked om finansieringen av nedgrävningen av Centralbron, när löftet blir mer konkret. Hans Stenberg har ingen aning om var de 680 miljoner kronorna skall tas ifrån. Han säger att det är med detta som med alla projekt, men det stämmer inte. Hans Stenberg vet precis lika väl som jag att vi i trafikutskottet för tillfället behandlar kommande tioårsperiod för investeringar med anledning av den väghållningsplan som Vägverket presenterat. Södra länken faller ju utanför, så Södra länken-pengarna måste ju tas från något annat område. Som det presenteras i dag kommer det med största sannolikhet inte att bekostas via väganslaget utan via något annat anslag inom utgiftsområde 22, dvs. handikappanpassning, järnvägar, kollektivtrafik eller liknande. Vilket av dessa områden tänker ni prioritera bort till förmån för Sveriges dyraste vägprojekt?
Herr talman! Jag börjar med det sista. Elisa Abascal Reyes kan inte så säkert säga att pengarna inte skall tas från vägområdet. Jag har i mitt resonemang hela tiden utgått från att de kommer att tas från vägområdet. Det innebär att andra investeringar får stå tillbaka. Så är det ju. När man avsätter pengar för ett investeringsobjekt och har en given investeringsram, innebär det att andra investeringar på vägområdet får vänta. Likadant innebär satsningen på Botniabanan att andra investeringar får vänta, likaväl som en satsning på Citytunneln i Malmö innebär att andra investeringar får vänta eller likaväl som en satsning på underhåll av det usla grusvägnätet i Jämtland och Västernorrland t.ex. innebär att andra reparationsarbeten inte blir utförda. Det är så det blir. Man måste ju välja att lägga pengarna någonstans, vilket innebär att det blir mindre kvar i ramen. Det är inget konstigt med det. Sedan säger Elisa Abascal Reyes att vi står för något slags förlegad grå trafikpolitik och hon, underförstått, står för en grön och framåtsyftande trafikpolitik. Jag skulle vilja påstå att vi står för en realistisk trafikpolitik. Vad Miljöpartiet ständigt gör i alla sammanhang är att göra allt för att stoppa vägbyggnationer av ideologiska skäl. Jag kan respektera deras åsikt, men det finns inget nytt, konstruktivt och framåtsyftande med den. Maskinkrossare har vi haft i flera hundra år här i Europa. Sedan när det gäller detta med regimskiftet i Stadshuset konstaterar jag bara att de partier som stod bakom den gamla Dennisöverenskommelsen i det senaste valet hade mer än 70 % av rösterna, så riktigt så enkelt är det väl inte.
Herr talman! Hans Stenberg inledde med att säga att det krävs långsiktiga beslut för infrastruktursatsningar. Så långt är vi minsann alla överens, tror jag. Men vad jag efterlyste i mitt inlägg var just långsiktigheten och ett svar på vad som är nästa steg. Där har vi inte fått höra något annat än att det finns ett antal objekt som måste lösas. Varken när det gäller i vilken ordning de skall lösas eller hur de skall finansieras har Herr talman! Det var Socialdemokraterna som ensidigt bröt Dennisöverenskommelsen. Socialdemokraterna har slutit avtal om vilket objekt som skall starta. Man har också pekat ut finansieringsformen. Där har vi varit kritiska. Jag förväntar mig, Hans Stenberg, ett svar på frågan hur ni i framtiden skall klara ut detta med investeringsutrymmet under vår gemensamma huvudtitel. Det ena projektet efter det andra läggs ju på lånebas så att de så småningom kommer att kräva förränting respektive amortering. Det är en långsiktigt intressant fråga. Jag hoppas att Hans Stenberg hinner beröra den. Herr talman! Mina farhågor när det gäller hur man ser på tätortsbaserade trafikavgifter - som Hans Stenberg uttryckte det - kom ju minsann att besannas. Jag uppskattar i och för sig den ärligheten. Jag hoppas att kammaren och alla de väljare som har anledning att titta på de här frågorna framöver noga bevakar vad Hans Stenberg här har sagt. Jag skall be att få återkomma till den frågan i en kommande replik.
Herr talman! Lars Björkman envisas med att säga att det var vi socialdemokrater som ensidigt bröt Dennisöverenskommelsen. Det vet ju Lars Björkman att det inte är sant. Det var hans egna partivänner i Stockholms stadshus som vägrade att stå för överenskommelsen. De bytte fot. Jag tycker att vi skall hålla oss till sanningen i debatten. Sedan vill jag ta upp långsiktigheten och finansieringen. Om man läser regeringens propositioner, och om man läser betänkandet, så sägs det vid flera tillfällen att det har uppstått ett bekymmer. Det beror på att vägtullarna, som hela Dennisöverenskommelsen baseras på, inte längre är genomförbara på grund av att Moderaterna gick ifrån överenskommelsen. Då har det naturligtvis uppstått ett bekymmer med finansieringen. Vi säger också att ett alternativ till vägtullarna är miljöstyrande vägavgifter. Men jag vill poängtera om och om igen, så att t.o.m. moderaterna förstår, att vi inte har för avsikt att införa miljöstyrande avgifter över huvudet på folket. Vad det handlar om är att vi faktiskt behöver byta system för att finansiera infrastrukturen framöver. Skall man införa ett sådant här system är det kanske lämpligast att börja i Stockholm, som är den största tätort vi har. Men det måste vara ett system som är acceptabelt för människorna och som är acceptabelt för de styrande här i kommunen och i regionen.
Herr talman! Hans Stenberg säger att man inte skall införa någonting över huvudet på befolkningen i de olika tätorter som kommer att vara berörda av tätortsbaserade trafikavgifter. Det är i och för sig ett sätt att resa citationstecken för något som man kan hänvisa till framöver. Men jag måste be att Hans Stenberg förtydligar sig i den här frågan. Vad är det ni menar med tätortsbaserade tätortsavgifter? Är det biltullar enligt den modell som har funnits i den tidigare skissen för Stockholmstrafiken? Eller handlar det om den höjda drivmedelsskatt för hela landet som ni står bakom i den KOMKOM-utredning som finns och som åberopas i olika sammanhang? Är det där ni vill skjuta in ytterligare lokala skattehöjningar utöver dem som KOMKOM redan står bakom? Är det regionala arbetsgivaravgifter ni vill ta fram? Man kan inte bara antyda, Hans Stenberg, att man i samförstånd skall lösa frågan när det finns ett antal redan presenterade förslag på finansieringsformer - som vi från vårt håll sagt definitivt nej till. Det råder ingen som helst tveksamhet i den frågan. Det vore bra, Hans Stenberg, med ett förtydligande inför kammaren - och inte minst inför de väljare som skall ta ställning i de här frågorna. Ni har sagt, eller Hans Stenberg har sagt, att ni kommer att vara beredda att införa tätortsbaserade trafikavgifter. Vi skulle alla uppskatta om vi fick en närmare beskrivning av vad väljarna har att vänta sig om de mot alla odds - vi får väl hoppas att någon högt uppsatt individ förhindrar detta - skulle ge er förtroendet att förvalta Stockholms politiska framtid även nästa period.
Herr talman! För det första gör jag inget anspråk på att sköta Stockholms förvaltning. Det överlåter jag med varm hand åt Stockholmspolitikerna. Jag vet inte hur klar man skall vara för att Lars Björkman skall begripa. Jag har sagt att ett sådant här system med tätortsbaserade vägavgifter växer fram runt hela världen. Jag tror att vi kommer att gå mot ett sådant system. På sikt gäller det inte bara tätorterna. Jag tror att man över huvud taget kommer att växla ut det system som vi har i dag med fordonsskatter och bensinskatter till ett system där man betalar för att man använder vägar. I dag är det ju faktiskt så att den åker på en dålig väg betalar mer än den som åker på en bra väg. Slitaget på bilen blir ju betydligt hårdare. Bensinåtgången blir större osv. Jag har sagt gång på gång - och om jag säger det igen så kanske Lars Björkman förstår - att vi inte vill tvinga på någon region ett system som inte har acceptans i regionen. Dessutom måste ett sådant här system införas efter en blocköverskridande överenskommelse. Det kan inte ensidigt införas med en knapp majoritet. Ett sådant här system skall ju verka under väldigt lång tid. Det går alltså inte att tvinga på en region ett sådant här system. Det går inte heller att införa det utan en mycket bred majoritet. Avslutningsvis vill jag säga att om det är något parti som inte har medverkat till att hjälpa till med finansieringen, som Lars Björkman pratar så mycket om, så är det Moderaterna. Ni har varit väldigt snabba med att tala om vad vi inte kan ta in pengarna på. Men konkreta förslag om hur man skall göra i stället har vi absolut inte sett någonting av.

Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag i den här absurda debatten ändå tycker att det är bra att Hans Stenberg pratar om någon form av miljöstyrande vägavgifter. Jag ser väldigt positivt på det. Det har funnits en diskussion här i kammaren i dag om behovet av transporter; att människor behöver färdas osv. Jag vill bara poängtera att det finns väldigt många olika sätt att tillfredsställa den typen av behov. Trafikstockningar i t.ex. Tyskland och England har ju ganska tydligt visat att den här typen av stora investeringar, stora vägprojekt, inte löser de problem som vi utsätts för och som vi har - framför allt inte vad gäller miljön, men inte heller vad gäller trafikstockningar osv. Det tycker jag är en viktig poäng i debatten här i dag i kammaren. Min fråga är egentligen denna: Anser Hans Stenberg handen på hjärtat att Södra länken löser Stockholms trafiksituation på ett långsiktigt, ekonomiskt, socialt, miljömässigt, kulturellt, regionalt hållbart sätt? Är det så? Och om det är så skulle jag vilja fråga: Varför? Kan Hans Stenberg förklara hur det löser situationen på ett sådant sätt som vi alla önskar se?
Herr talman! Om det vore så att vi genom ett enda projekt skulle kunna lösa Stockholmsregionens trafikproblem så vore det väl enkelt. Det är klart att inte Södra länken ensamt löser Stockholmsregionens trafikproblem - lika litet som en nedgrävning av Centralbron och ett tredje spår löser Stockholmsregionens trafikproblem. Det krävs en mängd åtgärder. Men det är ett värdefullt bidrag när det gäller att lösa denna fråga. Det kommer att underlätta för en stor del av biltrafiken. Det är klart att om utvecklingen fortsätter som i dag - om trafikintensiteten ökar och om inflyttningen till Stockholmsregionen fortsätter att öka - kommer nya problem att uppstå i framtiden. Men för den skull kan vi ju inte blunda för de trafikproblem som vi har i dag. Vi måste försöka åtgärda det som går att åtgärda.
Herr talman! Då omformulerar jag min frågan: Hans Stenberg, är Södra länken en investering som är långsiktigt, ekonomiskt, socialt, miljömässigt, kulturellt och regionalt hållbar? På vilket sätt är Södra länken ett värdefullt bidrag till Stockholms trafiksituation?
Herr talman! Svaret på den första frågan är ja. Svaret på den andra frågan är att Södra länken underlättar trafikföringen. Enligt det resonemang som ni som är motståndare till Södra länken för kommer Södra länken att öka trafikföringen. Hur en väg som ni själva anser skulle öka trafikföringen inte skulle underlätta trafiken, har jag svårt att förstå. Jag förstår litet grand hur ni resonerar. Om man anser att vi skall strypa biltrafiken helt och hållet - den uppfattningen framförs ju ganska ofta från Miljöpartiet och Vänsterpartiet - då är det ganska logiskt att vi inte heller skall bygga några vägar. Vägarna skall vara så smala och krokiga som möjligt och med så mycket trafikstockningar som möjligt. Jag har förstått att det är den taktik som Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar. Därför blir varje förslag som syftar till att underlätta för biltrafiken felaktigt från er utgångspunkt. Som jag ser det är det viktigt att man jobbar på två plan, dels för att utveckla kollektivtrafiken, dels för att försöka begränsa biltrafiken, men inte genom att göra vägarna smala, trånga och oframkomliga. Men för den biltrafik som ändå måste finnas för att klara det transportbehov som människor ändå har måste vi se till att det finns vägar som fungerar att ta sig fram på på ett vettigt sätt.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialminister Margot Wallström. Det var en dam från Karlstad som tog kontakt med mig. Hon var mycket upprörd. Hon ville bli opererad därför att hon hade starr, och det var mycket besvärligt. Hon visste att man tidigare hade en vårdgaranti, och hon undrade nu varför man hade avskaffat den. Och det undrar vi också. Hon stod inte ut utan åkte till Göteborg, och det blev en mycket dyrbar operation för henne. Bekymrar det inte socialministern att människor får stå så länge i kö för den typen av operationer och att det kostar dem så mycket pengar om de inte klarar av att stå i kö?

Fru talman! Det är bra med extra pengar. Vi i Folkpartiet har också krävt att de extra pengarna specialdestineras så att de verkligen går till vården. Det finns ett annat system som socialdemokraterna också sade nej till att fortsätta driva. Det var de försök som gjordes med det s.k. Finsam. Det är ett samarbete mellan försäkringskassa och landsting där sjukförsäkringspengar kan få användas. Jag har hört att även socialdemokrater i de landsting som genomförde det här ligger på regeringen. Jag skulle vilja fråga: Har de någon framgång med att de ligger på regeringen?

Fru talman! Regeringen har ju sagt nej till att man får använda den typen av sjukförsäkringspengar till att korta vårdköerna. Det var det jag frågade socialministern om, inte om moderaternas politik.

Fru talman! Jag har en fråga till landets statsminister. Mitt parti Moderaterna presenterade häromdagen vår motion med anledning av regeringens vårproposition. Vi presenterade vad våra skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare skulle innebära. Det skulle t.ex. innebära en sänkning på ca 900 kr i månaden för en normal familj. Åsbrink, ut i TV och avfärdade detta som småpengar för vanliga löntagare. Min fråga till statsministern är om det är regeringens uppfattning att 900 kr i månaden är småpengar för en svensk normal barnfamilj.
Fru talman! Nej, det är inte småpengar. Åsbrink jämförde nog utfallet för den vanliga inkomsttagaren med vad som händer för den verkliga höginkomsttagaren enligt moderaternas förslag. Och då är det småpengar i skattesänkning för de vanliga inkomsttagarna. För dem som tjänar exempelvis 180 000 kr blir det ungefär en tusenlapp i månaden i skattesänkning. Går man däremot upp till 1 miljon i inkomster har moderaterna råd med 72 000 kr per år i skattesänkning. Då blir tusenlappen småpengar. Dessutom skall vi veta att det här sker med en utomordentligt ansträngd statsbudget utan att man klarar att långsiktigt ta ansvar för det som är grunden i välfärden, sunda statsfinanser. Jag kan förstå om Åsbrink är uppbragt. 900 kr har aldrig varit litet pengar för dem som har stött socialdemokratin. Däremot är 900 kr uppenbarligen litet pengar i den värld som kan räkna med skattesänkningar om moderaterna kommer till i storleksordningen 72 000 kr per år.
Fru talman! Jag blev glad att höra att det inte var statsministerns och regeringens uppfattning att 900 kr i månaden är småpengar för en normal barnfamilj. I sammanhanget kan det även vara värt att fråga sig om den skatt som regeringen under de här åren sedan 1994 har höjt med i snitt 15 000-20 000 kr för en normal svensk familj också betraktas som småpengar. Och när statsministern gör jämförelsen mellan hög och låginkomsttagare kan det också vara värt att nämna att även regeringen under de här åren har höjt många skatter väldigt mycket mer, inte minst för dem som tjänar litet i Sverige.
Fru talman! Om moderaterna tycker så, lägg då ut en sådan skattesänkning med den profilen! Stå inte i kammaren och låtsas som om ni företräder låg och medelinkomsttagare. Ni lägger ju ut rakt motsatt politik i ert förslag, med 72 000 kr i skattesänkning för den som tjänar 1 miljon men en tusenlapp per månad för den som tjänar 15 000 kr i månaden. Det är så det ser ut. Ni försöker som vanligt att driva en politik där ni låtsas en sak men gör något helt annat. Att vi har tvingats höja skatterna under de år som har gått känner alla till. Det har vi aldrig dolt. Vi har inte bara höjt skatter. Vi har också skurit i utgifter. Vi har gjort det för att få balans i statens affärer, för att få ned räntorna, för att få ned inflationen och för att få tillbaka förtroendet för Sverige i omvärlden. Nu har vi lyckats med det. Då kliver plötsligt moderaterna fram igen och låtsas som om det finns 100 miljarder kronor till skattesänkningar och, som av en händelse, mest till dem som redan har. Den politiken har prövats. Den har misslyckats och lett oss in i ett moras. Låt oss slippa detta en gång till.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. miljarder som regeringen har möjlighet att fördela till projekt som regeringen själv bestämmer. I vårpropositionen har man föreslagit att det skall läggas ytterligare 2 miljarder i fonden. Det är väldigt mycket pengar. Det är svårt att få grepp om vilka kriterier som gäller när de här pengarna skall fördelas och hur de fördelas över landet. Om jag har förstått det rätt av de uppgifter jag har fått har inte något projekt norr om Härnösand ansetts vara tillräckligt bra för att platsa inom ramen för de pengar som regeringen har fördelat. Jag undrar om det verkligen är så att regeringen anser att det inte finns några bra miljöprojekt för ekologisk omställning, eller om vi är så bra att de inte behövs.
Fru talman! Pengarna för ekologisk omställning har verkligen varit en framgång runt om i landet. När kommunerna erbjöds att anmäla sitt intresse för omställningspengarna, gjorde alla kommuner utom två det. Det blev därför en oerhörd konkurrens om pengarna. Vi har delat ut drygt 2 miljarder. Det är ett begränsat antal kommuner, ungefär 40, som vi har kunnat ge pengar i år. Men på grund av det stora intresset och på grund av att det finns många bra projekt har projektet förlängts med ett år. Kommunerna kommer att kunna lämna in intresseanmälningar för nästa år redan under juni månad. Man kommer sedan att fortsätta att välja ut nya kommuner. I dag har regeringen fattat beslut om att ett antal av småkommunerna i norra Sverige, som har ansett sig för små och för svaga för att ta fram riktigt bra program för ekologisk hållbarhet, kommer att få ekonomiskt stöd för att arbeta vidare med ekologisk hållbarhet och program för ekologisk hållbarhet. Det kommer att ge väldigt bra effekter både för miljön och för jobben. Det krävs att kommunerna tydligt kan visa vilka miljöeffekter projekten ger. Programmen kommer dessutom att ge ett antal tusen nya arbetstillfällen.
Fru talman! Som jag sade tidigare är det ju väldigt mycket pengar. Regeringen har samtidigt dragit in pengar som har legat i ordinarie budget, bl.a. när det gäller miljösanering.

Jag motsätter mig inte att man använder pengar till projekt för att hitta nya framtidslösningar vad gäller miljöomställning, men 7,4 miljarder är väldigt mycket pengar som det inte finns någon parlamentarisk diskussion kring, utan där regeringen själv sitter på hela påsen.
Fru talman! När det gäller de besparingar som tidigare gjordes i miljöbudgeten är det viktigt att komma ihåg att de berodde på att vi hade ett ekonomiskt moras, som statsministern beskrev, efter de tidigare regeringsåren. Då var alla tvungna att spara - så även miljön. Nu när vi har fått ordning på ekonomin har vi kunnat förstärka miljöbudgeten. Därför är det glädjande att vi i årets budget har kunnat öka anslagen till skogsinköp med ungefär 50 %. Vi har också kunna öka anslagen till miljöövervakning med ungefär 35 % och vi har ökat anslagen till miljötillsyn på länsstyrelserna. Det blir alltså en ordentlig förstärkning till själva basen i miljöarbetet. Att vi dessutom satsar offensivt på ett program för ekologisk hållbarhet som både skall ge bra miljöeffekter, utveckla ny teknik och ge oss nya jobb är en stor investering för framtiden. I programmet ingår också mer pengar till sanering av förorenade områden än någonsin tidigare i Sverige. Vi kommer före sommaren att redovisa hur första årets pengar har använts. Vi kommer naturligtvis att följa och utvärdera de här projekten väldigt noga. Så långt vi kan se nu har det varit en mycket stor framgång över hela Sverige.
Fru talman! Min fråga går till Margot Wallström. I dag framhåller alla barnpsykologer hur viktiga de första åren av våra liv är. Då formas personligheten. Då överförs tryggheten och värderingarna och då ges en möjlighet till identifikation med föräldrarna. Vi vet att många föräldrar i dag tvingas lämna bort sina barn. De måste ut och arbeta trots att de mycket gärna skulle vilja ge barnen tid. De första 18 månaderna medger vi ju föräldraledighet. månader till 3 år?

Fru talman! Det är inte alldeles otänkbart. Från och till diskuterar vi i kammaren hur det skulle vara med ett sabbatsår. I stället för att folk jobbar alldeles för mycket, speciellt under de trängda åren, skulle man kunna få ta ett sabbatsår. Det är inte en alldeles orealistisk tanke. Vi prövar den både i vårt parti och i socialministerns parti emellanåt och funderar över den. Tänk bara på alla dem som har kommit in på arbetsmarknaden genom ett graviditetsvikariat eller ett föräldraledighetsvikariat. Det kostar ju mycket mer att ha människor arbetslösa.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

Fru talman! Jag kan inte annat än berömma Margot Wallström som så nära valet har en så vänlig ton och inte ens försöker vara elak. Jag tyder svaret som att det här är en väg som man seriöst skulle kunna pröva. Det skulle kunna vara bra både för ekonomin - om man kan finansiera det - och framför allt för barnen och föräldrarna.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. Jag kan läsa i dagens tidning att kabelprojektet till Polen har fått en ny vändning. Folk i Blekinge är emot kabeln. Jag nämner det nu för statsministern därför att man har tagit upp det på nationell nivå. Den 23 april beslutade regeringen att kringgå regelverket och köra över energimyndigheten och att själv ta beslut om att påskynda kabelarbetet som skall påbörjas i sommar. Det betyder att energimyndigheten varken kommer med ett särskilt yttrande eller utreder saken. Jag skulle vilja ha svar på frågan: Är det så demokratin skall fungera i Sverige? Vi vet att både Ronneby och Karlshamns kommun, länsstyrelsen, Boverket och SGU är emot detta.
Fru talman! Detta är i och för sig näringsministerns fråga, men jag kan svara eftersom det också handlar om miljöprövningen. När det gäller kabelprojektet är det viktigt att komma ihåg att en miljöprovning gjordes enligt ellagen när regeringen tidigare behandlade ärendet. Det som sedan har skett är att man har förbättrat projektet ur miljösynpunkt. Det är skälet till att man inte gör en ny miljöprövning av projektet. Det har tidigare gjorts enligt ellagen.
Fru talman! Det visade sig att den koncession som gavs avsåg en helt annan sträckning. Man har alltså bytt sträckning. Man går inte till Mielno i Polen utan går en omväg via Bornholm. Man lägger kabeln på helt andra bergarter och i fiskeområden, t.ex. där det bedrivs trålfiske. Där skall kabeln ligga på ytan. Det är fråga om en helt annan koncession, och enligt ellagen är det energimyndigheten som skall göra utredningen samt avlämna ett särskilt yttrande.
Fru talman! Ja, men det är viktigt att komma ihåg att det gjordes en miljöprövning förra gången. De förändringar som gjorts av projektet har genomförts för att tillmötesgå de invändningar som tidigare fanns från miljösynpunkt. Därför kan man snarare säga att projektet har fått en betydligt starkare roll ur miljösynpunkt än vad det tidigare hade. Det blir därför litet tveksamt att i det läget kräva ytterligare nya miljöprövningar.
Fru talman! Jag vill vända mig till arbetsmarknadsministern. En fråga som engagerar många som i dag genomgår längre AMU-utbildningar är möjligheterna att göra kortare avbrott i sina studier. Man kan exempelvis på semestertid under sommaren vilja vara tillsammans med övriga familjemedlemmar. Rykten säger nu att något är på gång, och jag vill ställa följande fråga till arbetsmarknadsministern: Stämmer dessa rykten? Är det något på gång?
Fru talman! Ja, det är inte bara rykten, utan regeringen har faktiskt fattat ett beslut om detta för ett par veckor sedan. Det är alldeles riktigt, som Claes-Göran Brandin säger, att vi under fjolåret skärpte kraven på de arbetslösa. När vi såg att arbetslösheten började sjunka och vi i prognoser kunde se att de många jobben skulle komma, ville vi att arbetslösa som gick i olika typer av utbildningar och som efter dessas avslutande direkt skulle kunna ta ett jobb skulle bli klara så fort som möjligt. De skulle då kunna gå in i de arbeten som vi såg skulle komma. Vi fick rätt i vår bedömning att arbetslösheten går ned. Den senaste sifferuppgiften, som kommer från AMS i dag, är 5,9 %. Men det finns också en annan sida av detta, nämligen att kompetensen på lärarsidan i vissa fall kan fallera. Vi har därför för ett par veckor sedan gjort en ändring i förordningen innebärande att om utbildningsanordnaren bedömer att det behöver göras ett uppehåll, skall den som genomgår utbildningen ha möjlighet att få utbildningsbidrag för detta under maximalt 14 dagar.

Fru talman! Som Marianne Andersson antyder innebär övergången från analog till digital teknik att vi inte längre kommer att befinna oss i en bristsituation när det gäller utrymme i etern. I ett inledande skede, medan vi introducerar det digitala marknätet, kommer det dock att finnas en viss utrymmesbrist. Vi har nu i regeringen fått en skrivelse från Digital-TV kommittén om att det så snart som möjligt bör införas förutsättningar för fler än 8 frekvenser. Vi kommer mycket snart att ta ställning till den. Vi har gott hopp om att det redan under 1999 skall finnas tillgång till fler frekvenser och att den av oss befarade bristsituationen i inledningsskedet egentligen aldrig skall uppkomma. En av fördelarna med detta teknikskifte är den totala täckningen av landet, och självfallet är den valda tekniken mycket viktig för denna utbyggnad. I vissa fall kan man komma att komplettera den med annan teknik, men det handlar i så fall om mycket få hushåll.

Fru talman! Att det blir 16 frekvenser nästa år kan jag inte garantera. Däremot är vi i dag väldigt säkra på att vi kommer att kunna utöka antalet, så att den bristsituation som vi har varit litet oroliga för inte skall behöva uppstå. När det gäller utbyggnaden i hela landet vill jag säga att det förhållandet att man börjar i de folktäta områdena naturligtvis har att göra med att man vill få ett snabbt genomslag för detta teknikskifte. Det är något som gynnar också de mindre befolkningsrika delarna av landet. Vi vill dessutom också få med de kommersiella TV-företagen redan i introduktionen, och det är klart att det då är viktigt att vi finns i de befolkningstäta regionerna. Detta innebär inte att målet överges eller att ambitionen när det gäller utbyggnaden i hela landet skall vara lägre, utan den kvarstår. Någon press kommer det kanske inte att handla om i första ledet, utan det handlar om att intressera så många som möjligt och att man får en sådan kraft i teknikskiftet att det går snabbt även i Sveriges ytterområden.

Fru talman! Helt kort: Jag vill säga till Marianne Andersson att man inte behöver känna den oron, bl.a. därför att det inte heller är en försöksverksamhet utan handlar om en introduktion av en helt ny teknik.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Kustbevakningen har ju fått ett väsentligt ökat övervakningsbehov till sjöss, bl.a. genom vårt EU medlemskap och i anslutning till Schengenkonventionen. Det betyder att gränskontrollen nu måste intensifieras. Kustbevakaren som person är både polis och tullare och har att bevaka och övervaka EU:s längsta yttre gräns. Hur vill statsrådet nu förstärka den här viktiga och ökande verksamheten, bl.a. i arbetet mot ökad smuggling och organiserad brottslighet? Kustbevakningen har ju en nyckelroll i det här arbetet.
Fru talman! Det är riktigt att Kustbevakningen har den här uppgiften, och det finns flera möjligheter att gå till väga. Kustbevakningen har själv i sina förslag till budget för nästa år pekat på vissa möjligheter, som vi nu prövar inom Regeringskansliet. Det finns också möjligheter till ökad samverkan med Schengenländerna i Norden, och jag räknar med att vi skall kunna genomföra gemensam gränsövervakning med Finland, Danmark och Norge, vilket också kan innebära kostnadsreduktioner och ökad effektivitet.
Fru talman! Tack för svaret! Kustbevakningen har ju även huvudansvaret för miljöskyddet till sjöss. Vi har ett antal samarbetsåtaganden i förhållande till länderna runt Nordsjön för att stärka miljöskyddet till sjöss. Västkusten är i behov av kombinationsfartyg för miljöåtagandet och för övervakningen. Hur vill försvarsministern stärka miljöskyddet till sjöss? Det är också viktigt. Detta tillkom förutom det ökade arbetet när det gäller gränskontrollen.
Fru talman! Det är riktigt att Kustbevakningen har den uppgiften. Men jag har inte fått några uppgifter av det slag som skulle vara direkt alarmerande att man inte klarar av de uppgifter man i princip har med sin nuvarande organisation, inklusive sina fartyg. Om det görs gällande att Kustbevakningens resurser i något hänseende inte räcker till är jag självfallet beredd att pröva det.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Ni i regeringen och vi i Vänsterpartiet har som Annika Jonsell här tidigare påpekat höjt väldigt många skatter i Sverige. Det var vi tvungna att göra, och det tar vi ansvar för både ni och vi. Men om nu ingenting görs och inga beslut fattas kommer värnskatten att försvinna nästa år, och då får de som tjänar litet bättre en skattesänkning, men de som tjänar litet får ingen. Vi i Vänstern vill gärna undvika ett onödigt högt skattetryck. Det är inget egenvärde att ha höga skatter, utan vi skall försöka att ta ned skattetrycket. Vi är oroliga och undrar: Kan vi få någon samsyn om det? Jag har då till min glädje i den ekonomiska vårpropositionen hittat en post som heter Beräkningsteknisk överföring till hushållen på ganska hyfsat med pengar. Det är 16 miljarder år 2000 och 32 miljarder år 2001. Min fråga är då: Är det en skattesänkning som regeringen överväger? I så fall ser jag positivt på det.
Fru talman! Det går fort i svängarna i Sverige , skall jag säga! Det är inte utan att vi nu får ta oss samman litet i det politiska Sverige och faktiskt påminna oss om att det inte är länge sedan vi satt fast i ett jättelikt moras som hotade hela vårt välfärdssamhälle. Nu närmar det sig val, och då radar man upp sig alltifrån Vänsterpartiet till Moderaterna och kräver skattesänkningar. Vi har sagt att vi inte har något emot skattesänkningar. Men innan vi lägger ut sådana, och innan vi lovar sådant, skall vi veta att kvaliteten i skolan, vården och omsorgen är sådan att vi har anledning att känna stolthet över den. Vad Bäckström pekar på är ett beräknat överskott år 2000 och år 2001. Det vet vi inte om vi har än. Men skulle jag nu börja på att säga att år 2000 sänker vi skatten vet jag att det slutar med att vi sätter i gång så starka krafter inte minst i den svenska högern och alla deras påtryckarorganisationer att det kommer att överflygla debatten om behovet av resurser till vården, skolan och omsorgen. Så håll det där borta, Bäckström! Se till så att vi orkar hävda det som är välfärdens kärna: skolan, vården och omsorgen. Sedan får vi komma tillbaka och diskutera skatterna så att vi maximalt ökar rättvisan i Sverige.
Fru talman! Jag får nog säga att jag är en av Sveriges minst populistiska politiker! Inför förra valet skrev jag i vår skattemotion och utlovade skattehöjningar på 67 miljarder. Jag var den ende som lovade det! Vem fick rätt? Det var faktiskt Bäckström! Det blev precis 67 miljarder. Det var inte populistiskt att gå ut med det den gången. Det är ju inte jag som har hittat på dessa siffror, statsministern. Det är inte jag som har skrivit den här propositionen. Det är faktiskt regeringen som har fört in 16 miljarder i överföring till hushållen år 2000 och 32 miljarder i överföring till hushållen år 2001. Det är inte jag som har skrivit det! Det är ju regeringen som lyfter fram dessa pengar! Vad är det? Är det ökade bidrag, om nu prognosen slår in, eller är det skattesänkningar? Eftersom taken ligger fast tolkar jag det som att vi skall fixa både vård och omsorg tillsammans i arbetarrörelsen och skattesänkningar för de löntagare som har låga löner. Då slår vi högern rejält! Det är väl bra, statsministern!
Fru talman! Visst skall vi slå högern rejält. Men jag vet en sak: Lovar vi för mycket, lovar runt och håller tunt, är det en situation som bäddar för en höger i framtiden. Bäckström må ha varit litet frikostig i förra valrörelsen med sina skattehöjningsförslag. Upprepa inte misstaget åt andra hållet den här gången, utan håll huvudet litet kallt. Kom ihåg att vi faktiskt har en statsskuld på 1 400 miljarder kronor, och vi vet inte hur räntorna sticker i väg. Vi vet inte vilken framtid vi har om ett, två eller tre år. Vi kan göra teoretiska beräkningar, och om de håller har vi ett utrymme. Men jag tänker inte driva en valrörelse på att lova folk sänkta skatter. Jag tänker driva en valrörelse på att lova bättre kvalitet i vården, skolan och omsorgen. Om vi sedan får behålla en socialdemokratisk regering som kan sköta ekonomin kanske det dessutom blir pengar över till att sänka skatten. Men ingenting skall lovas i förväg. Först skall vi ha pengarna i handen.
Fru talman! Slutligen till statsministern: Jag lovade inte runt och högt. Jag lovade 67 miljarder, och det blev ju 67 miljarder. Det var ju exakt så! Jag tror faktiskt att slår regeringens kalkyler in - och regeringen tror ju på dem - får vi dessa miljarder. Då måste vi antingen lägga det som amorteringar, bidrag och överföringar till hushållen eller som skattesänkningar. Då tror jag, statsministern, att det klokaste är att ge löntagarna tillbaka en del i form av skattesänkningar. Det tror jag faktiskt att vi i grunden är överens om jag och statsministern.
Fru talman! Jag har inga problem att sänka skatter eller göra bidragsförändringar som ökar rättvisan i Sverige. Det vill vi. Men vi vet av bitter erfarenhet hur snabbt ekonomin svänger. Vi vet att om vanligt folk skall leva ett bra liv i Sverige skall ungarna ha en ordentlig skola, de gamla en bra vård och de sjuka slippa stå i kö. För det krävs pengar och gemensamma resurser. När vi nu har fått näsan ovanför vattenytan tänker inte jag börja att låtsas som att vi är osårbara och allting är frid och fröjd för framtiden och lova både mer pengar till skolan, vården och omsorgen och dessutom skattesänkningar. Det kan gå så att vi har det utrymmet. Men rätt sak först. Jag tror att svenska folket kommer ihåg hur det såg ut för några år sedan. Trovärdigheten hos dem som nu lovar runt kan faktiskt uppfattas som varande mycket tunn.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern som inte i första hand handlar om pengar men som berör väldigt många människor i deras innersta. Det handlar om den statliga åsiktsregistreringen i Sverige. Jag undrar som statsministern inte kunde hjälpa till att försöka läka några av alla de sår som finns och försöka få en ökad öppenhet i Sverige genom att säga att han stöder kravet på att regeringens hemliga direktiv till SÄPO skall offentliggöras. Det skulle också underlätta KU:s behandling och den öppna debatten i den här frågan.
Fru talman! Nu är vi inne på ett område som är allvarligt och svårt. Vi har i Sverige den ordningen att säkerhetspolisen har till uppgift att följa de människor som är aktiva, verksamma, verksamt aktiva i organisationer som säger sig med våld vilja störta det demokratiska samhället. Det är nödvändigt. Så är det i demokratiska samhällen som fungerar. Det är helt i överensstämmelse med vår grundlag. Hittills har vi haft förordningar som har varit hemliga som har styrt detta. Det tycker vi inte har varit en bra ordning. Därför ligger just nu i riksdagen ett förslag om att göra lagstiftningen öppen och helt genomskinlig, transparent, som det heter. Det här är en viktig verksamhet som bedrivs i överensstämmelse med grundlagen och granskas av parlamentariska kommissioner och av JK. Det finns ingen anledning för mig att gå länge än så i dag.
Fru talman! När nu regeringen ändå säger att vi skall göra ett öppnare system i framtiden, är det då inte också viktigt att försöka göra rent hus med det som har hänt tidigare och försöka tvätta de sår som finns bakom oss, och att hjälpa till att offentliggöra det som har varit? Kunde inte statsministern på det sättet litet grand bidra till att få såren läkta i Sverige och få mer tillit till det demokratiska systemet igen?
Fru talman! Jag menar att vi gör det och att vi tar frågan på yttersta allvar. Det arbete vi nu har inlett med att låta historiker granska dokumenten är ju ett steg i den riktningen. Jag är ganska säker på att detta är något som vi inom en snar framtid kommer att kunna lägga bakom oss, med en beskrivning och genomlysning som alla upplever som tillfredsställande. Det är min ambition. De mått och steg vi har vidtagit har också varit av ett sådant slag att vi har vidgat granskningen, inte minst genom att plocka in dem som i professionen har att följa sådana här processer - våra historiker.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern i hennes egenskap av sjukvårdsminister. Det gäller samma allvarliga problem som det snuddades vid för en stund sedan, nämligen de växande vårdköerna. Frågan är mycket lätt, men det har varit svårt att få svar på den. Är vårdköerna nu, i slutet av den här mandatperioden, kortare eller längre än de var i slutet av förra mandatperioden?

Fru talman! Nu var min fråga väldigt enkel och klar, fru minister. Jag bad inte om bortförklaringar eller ursäkter utan om ett besked om köerna var kortare eller längre nu än när socialdemokraterna tog över. Är det omöjligt för kammaren att få svar på det?

Fru talman! Beklagligt nog fortsätter sjukvårdsministern att sprida missuppfattningar och halvsanningar i stället för att sköta sitt jobb och se till att vårdköerna kortas i vårt land. Uppenbarligen måste svaret ändå tolkas som att vårdköerna är längre i vårt land nu. Det har nästan alla insett. Statsministern sade alldeles nyss att folk minns hur det var förra mandatperioden. Jag tror att de gör det. Jag tror att de minns att vårdköerna kortades, medan de förlängts under sjukvårdsministerns och hennes socialdemokratiska föregångares styre. Det är sanningen om vårdkön.

Fru talman! Jag tycker att jag är värd en minut i ett läge där ministern använder sin normalt avslutande replik - statsråden har den fördelen - till att sprida missuppfattningar. Socialstyrelsen hade i uppgift att bevaka om denna stora och goda satsning på att minska köerna skulle leda till risker på andra områden. Man kom fram till att så inte var fallet. Vi satsade en halv miljard på ett år och fick bort vårdköerna. Ni påstår att ni satsar långt mer men får inte bort vårdköerna.
Fru talman! På tal om slagord har statsministern på sista tiden använt uttrycket "egna pengar, inte lånade pengar" och upprepat det nästan som ett mantra. Att detta inte har hållit helt har vi sett t.ex. på kommunikationsområdet. Men detta slagord föranleder mig att fråga kulturministern en sak. Hur vi än tittar i budgetpapperen kan vi inte se annat än att det inte finns något anslag till det s.k. Världskulturmuseet i Göteborg. Det skall skapas inom ramen för det lånebemyndigande som Statens fastighetsverk har fått. Det rör sig med andra ord om lånade pengar och inte egna när det skall byggas. Jag vill gärna ha en bekräftelse på om så är fallet. Eller kan statsrådet tala om för oss alla var man annars kan hitta de pengarna i budgeten? Ingen har lyckats med det. I samband med detta skulle jag också vilja fråga vilken motivering som ligger bakom att vi nu skall ta ställning i riksdagen till ett antal frågor rörande just Världskulturmuseet, när vi samtidigt skall invänta den sittande utredningens betänkande som kommer i oktober? Normalt sett inväntar man alltid en utrednings betänkande.
Fru talman! Uppbyggnaden av det nya Världskulturmuseet i Göteborg kommer att gå till på precis samma sätt som uppbyggnaden av det nya Moderna museet här i Stockholm. Man utnyttjar en s.k. investeringsram inom Fastighetsverket. Skillnaden är att Världskulturmuseet i Göteborg bara kommer att kosta ungefär hälften så mycket som Moderna museet i Stockholm. Det kommer ändå att bli ett mycket fint museum. Det är högst rimligt att kommittén fortlöpande rapporterar sitt arbete, som det sades redan från första början. Kommittén har kommit med flera förslag som regeringen sedan lagt fram för riksdagen och fått majoritet för. Så kommer det att vara även i fortsättningen. Den nya museimyndigheten börjar fungera den 1 januari 1999, och då är det självklart att regeringen tar upp frågan i vårpropositionen.
Fru talman! Jag tolkar statsrådets svar som att pengarna i investeringsramen skall lånas upp. Det är med andra ord inte egna utan lånade pengar - detta sagt med tanke på den slogan som används av statsministern. Från statsrådets partikolleger får vi alltid höra att vi skall vänta, avvakta och se vad som sker med utredningen. Då kommer resultatet att bli bra i oktober. Men vi skall redan nu ta ställning till det vi inte vet någonting om. Det är en något omvänd ordning.
Fru talman! Det som denna moderata riksdagsledamot talar om är alltså att vi skulle ändra hela det system vi har när det gäller att investera i t.ex. kulturbyggnader, vilket Fastighetsverket gör på ett utmärkt sätt. Vi skulle ändra det endast för att det handlar om ett museum i riksdagsledamotens egen hemstad. Jag finner det uppseendeväckande.
Fru talman! Jag har inte föreslagit att man skall ändra på någonting. Jag ville bara ha ett klart svar på om det är lånade eller egna pengar. Svaret var att det är lånade pengar, och det var det jag ville veta.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. I går beslutade en majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokrater och moderater, att slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna för vissa verksamheter i Norrlands inland som gällt sedan 1992. Detta kommer självfallet att få konsekvenser för ett antal företag och för sysselsättningen i de berörda regionerna. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Hur bedömer man från regeringens sida att detta kommer att påverka sysselsättningen?
Fru talman! Detta är en fråga som egentligen ligger under Anders Sundström, men jag kan ändå säga att bedömningen från vår sida är att det inte kommer att bli några större förändringar. Man skall komma ihåg att parallellt med det här förslaget ligger ett antal andra förslag. Jag kan ta några exempel från mitt område som rör samma geografiska område, t.ex. att fyra av de nordliga länen nu blir s.k. frilän och får använda de arbetsmarknadspolitiska medlen och a-kassan på ett mera fritt och otraditionellt sätt. Dessutom bedömer vi att de lokala avtalen, som varje län skall göra, kommer att leda till fler jobb. Sammantaget tror inte regeringen att detta kommer att få någon stor påverkan på arbetslösheten.
Fru talman! Försöket med frilän tror jag personligen också är en mycket positiv sak. Jag har ändå en följdfråga. Vi har hitintills betraktat volymen på arbetsgivaravgifterna som kopplad till sysselsättningen. Höjer man arbetsgivaravgifterna minskar alltså sysselsättningen, eller ökar arbetslösheten, och sänker man dem går det åt motsatt håll. Det arbetsmarknadsministern säger här skulle då betyda att den principen inte längre gäller, dvs. den koppling som finns mellan nivån på arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsläget. Skall jag tolka det så?
Fru talman! Det finns en överdriven tro på att nivån på arbetsgivaravgiften är direkt kopplad till antalet sysselsatta och därmed också arbetslöshetens nivå. Det finns inte i Sverige eller i några andra länder något belägg för att detta skulle vara fallet. Det är därför som vi både inom den europeiska unionen och i Sverige har varit ganska svala i vårt intresse för detta. Vi har dock gjort dessa försök, men vi är inte alls övertygade om att de ger den effekt som vissa tror. Det finns t.o.m. studier som visar den rakt motsatta effekten, dvs. att i länder där det är ganska dyrt att anställa och där man har en hög nivå på arbetsgivaravgiften har man en betydligt högre förvärvsfrekvens bland människor. Det direkta sambandet finns inte belagt.
Fru talman! Jag har också en fråga till arbetsmarknadsministern, och den gäller de deltidsarbetslösa och begränsningen för dem att få a-kassa. Det är en fråga som har diskuterats många gånger här i kammaren, och jag behöver inte gå in på detaljer om hur situationen är för dem som berörs. Jag tycker att det är mycket angeläget att den här frågan blir löst.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det här är en viktig fråga, som rör många, inte minst kvinnor, inom vård, omsorg och handel. Vi har på olika vis försökt förmå arbetsgivarna att göra på ett annat sätt, därför att ingen kan leva på en deltid. Normen borde alltid vara heltid, inte bara på männens arbetsmarknad utan också på kvinnornas. Vi har nu direktiv klara för en utredning, och i nästa vecka kommer vi att utse en person som skall leda en utredning i just denna fråga. Det skall vara ganska kort tid, och vi räknar med att utredningen kommer att vara klar någon gång efter årsskiftet.
Fru talman! Ett allt större problem ute i gymnasieskolorna är de lärarlösa lektionerna. Det finns ingen skolminister här i dag, men vår statsminister har tidigare varit skolminister. Jag har dessutom läst om att han har varit ute i gymnasieskolorna och konstaterat detta och dessutom bekymrat sig för det.
Fru talman! Jag kan försöka svara, eller åtminstone föra ett resonemang, även om jag inte är fackminister, som frågaren säger. Jag upprörs över detta, lika mycket nu som vid det tillfälle då det prövades förra gången. Jag tycker att det finns något slags nyspråk över det hela som stöter mig. "Lärarlös lektion" - det stämmer inte. I vissa lägen kan man naturligtvis tänka sig att elever arbetar självständigt med en större arbetsuppgift, men det finns alltid en lärare någonstans som kan agera handledare och se till att eleverna utvecklas. Det kan också vara personalbrist i vissa lägen och svårt att besätta en tjänst, eller det kan vara en akut sjukdomshistoria. Sådana saker kan inträffa. Jag sade vid det tillfälle då jag fick frågan att jag förväntar mig att Skolverket granskar det här och följer saken och att man måste passa sig för att inte hamna i något slags nyspråk, som beskriver lärarlösa lektioner som pedagogisk utveckling. Det tror jag inte på. Det är möjligt att jag därmed har trampat in litet för långt på någon skolministers område, men det känns angeläget för mig att säga detta, inte minst som förälder till barn i gymnasieskolan.
Fru talman! Jag håller med statsministern om att de nya arbetsmetoderna inte skall bestå i att det skall vara lärarlöst, utan det måste alltid finnas en lärare i bakgrunden. Jag tror därför att man inte kan lösa detta genom att minska personalen, utan man bör nog ha det så som det har varit tidigare, trots de nya arbetsmetoderna. Jag sätter min tillit till de nya pengar som skall komma till kommunerna, de 4 miljarderna, som skall gå till skola, vård och omsorg. Jag är litet ledsen över att statsministern inte har vågat prioritera detta utan sagt att kommunerna får sköta detta på egen hand. Själva vill vi att pengarna skall öronmärkas så att kommunerna använder vissa delar av pengarna till skolan.
Fru talman! De som finns lokalt ute i kommunerna möter ju väljare där, och bland dem finns föräldrar till barn i gymnasieskolan som röstar i kommunalval. De har mycket stark anledning att fundera igenom situationen med hur de här pengarna styrs. Vi har nu sagt att vi tar fram de här extra resurserna för att just få till stånd den högre kvaliteten. Sedan vill vi bedriva ett utvecklingsarbete, där vi följer upp och utvärderar vad som händer i skolan mer noga än vad som har skett tidigare. Jag tycker att det är bra. På samma sätt ligger resonemanget om äldreomsorgen. Det sker nu en sådan förskjutning. Om jag tar på mig uppgiften att se till att de här pengarna styrs mot det som de skall användas till, dvs. vård, skola och omsorg, kan väl Siri Dannaeus ta på sig uppgiften att försöka övertyga den blivande samarbetspartnern på högerkanten om att man åtminstone inte skall skära ned resurserna till denna typ av verksamheter.
Fru talman! Jag tänkte återkomma till vårdgarantin, men ur ett annat perspektiv. Eu-bestämmelserna om vård i rimlig tid ger utan tvivel en ny aspekt på patientens rättigheter när det gäller vårdgaranti och lika behandling vid samma besvär. Människor som står i våra sannerligen orimliga köer kommer kanske att i viss mån söka sig utomlands. Hur behandlar man nu dessa? Statsrådet lär ha sagt att ansökningar säkert vägs mot vad som är rimligt att lägga ut i resurser till en person. Det vore intressant att veta var gränsen går. Vad är det som är rimligt när det gäller att vänta och att lägga ut pengar? Hur lång kan en väntetid vara? Arbetar Socialdepartementet med någon form av riktlinjer?

Fru talman! Jag respekterar att man kan bli felciterad i tidningen. Jag kan ha förståelse för om socialministern inte vill kännas vid detta. Men måste man ändå inte titta på detta ur ett nationellt perspektiv? Om det blir så att försäkringskassor skall fatta olika beslut ute landet med hänvisning till huvudmännens kommunala självständighet, kommer det att vara olika om man bor i Jönköpings län eller Västernorrlands län när det gäller möjligheten att åka utomlands när man står i kö. Det kan inte vara rimligt. Det är inte sjukvård på lika villkor. Patienten måste rimligen sättas i centrum. Man måste ha en nationell syn på hur detta skall tolkas.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

Det var Frankrike som bl.a. sade att de måste ha ett halvår på sig att diskutera frågan inom sitt eget land, inte minst mot bakgrund av den kritik som har varit om den odemokratiska hanteringen av det här avtalet. När vår handelsminister Leif Pagrotsky kommenterade detta sade han att nu är det sommarlov i förhandlingarna. Då är min fråga till statsministern: Tar regeringen sommarlov när det gäller MAI-avtalet och dess demokratiska effekter? Eller vill statsministern bidra till en diskussion i Sverige med ordentliga konsekvensbeskrivningar av vad avtalet innebär och en demokratisk dialog?
Fru talman! Det vill regeringen, och det är just vad vi nu gör. Jag tycker att diskussionen om MAI-avtalet har varit en bra signal. Det är kanske för mycket att säga väckarklocka. Vi var medvetna om frågans vidd. Men det var först när förhandlingarna kom in i slutskedet som det blev internationellt uppmärksammat och en debatt omkring det. Jag tycker pausen är bra. Vi utnyttjar den för att analysera detta ordentligt i Regeringskansliet och se om det finns fog för kritiken. I så fall har vi naturligtvis anledning att komma tillbaka inför fortsatta förhandlingar.
Fru talman! Det var ett välkommet svar från statsministern. Miljöpartiet krävde av handelsministern att Sverige skulle begära ett stopp för avtalet för att kunna genomföra en demokratisk diskussion och debatt i Sverige. Då var det ju omöjligt. Jag är glad om den diskussion som har varit blev en väckarklocka - vi kanske kan kalla det så ändå - för regeringen. Det är många organisationer som kan ta åt sig äran för att den här diskussionen blev av nu i sista minuten, och även mitt eget parti. Men, statsministern, vad har regeringen för strategi när det gäller multilaterala investeringar, transnationella bolag och demokratiska effekter av den globalisering som sker, om man vill uttrycka det litet slarvigt? Jag tycker att det är en mycket viktig diskussion för regeringen och alla politiska partier i Sverige att föra. Jag ser fram emot ordentliga konsekvensbeskrivningar och ett samtal och en dialog om vad Sverige skall ha för position när det gäller MAI avtalet och andra liknande avtal som kommer att segla upp i olika ekonomiska forum med ett snävt, och i viss mån ickedemokratiskt, perspektiv.
Fru talman! Det finns alltid anledning att reflektera noga över detta. Det finns i regel två sidor. Dels finns det problem som frågeställaren pekar på, nämligen att vi ser en koncentrationstendens över världen. Dagens fusionsrykte eller planer, vilket det nu är, mellan Daimler-Benz och Chrysler är ju en ohyggligt stor företagsskapelse med en omsättning som är långt högre än många nationalstaters. Det är klart att detta reser politiska frågor. Å andra sidan vet vi också att enbart internationella avtal gör att små stater, ofta u-länder, inte kan hävda någon som helst rätt gentemot multinationella företag och andra stora stater. Det finns en sådan sida av detta också. Det här får vägas av och diskuteras. Jag är villig att säga att jag tycker att Miljöpartiet har gjort en konstruktiv insats i diskussionen. Det har var bra. Lena Klevenås var också tidigt ute och tog upp frågorna här i kammaren. Det sätter vi också värde på. Nu har vi fått den här möjligheten. Då tar vi vara på den tiden och låser oss inte i någon prestige.

Fru talman! 1997 års siffror rörande kvinnorepresentationen i statliga centrala och regionala styrelser har sammanställts. Jag vill informera riksdagens ledamöter om hur utvecklingen ser ut. Sedan 1988 har andelen kvinnor i dessa styrelser redovisats för riksdagen. Bakgrunden till det är de mål för kvinnorepresentation som angavs. År 1995 skulle det vara 40 % kvinnor och år 1998 en jämn könsfördelning i alla styrelser. Jag är glad att kunna berätta att 1997 års siffror visar på en mycket positiv utveckling. I de centrala styrelserna uppgår nu andelen kvinnliga ordinarie ledamöter till 44 %, vilket är en ökning med en procentenhet sedan föregående år. I de regionala styrelserna, som har legat en bra bit efter de centrala, uppgår nu andelen kvinnor till 40 %. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Sammantaget ligger nu andelen kvinnor i centrala och regionala styrelser på 42 %. Nästa gång denna sammanställning görs är slutmålet en jämn könsfördelning. Det innebär att även om utvecklingen ser positiv ut, måste ytterligare ansträngningar göras för att komma fram. 52 %, hade styrelser som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet, tätt följda av styrelserna som lyder under Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet med 49 % kvinnliga ledamöter samt Andelen kvinnliga ordföranden har också ökat. År 1996 fanns det 29 % kvinnor. År 1997 har de kvinnliga ordförandena ökat till 34 %. Fyra departement, samma som tidigare, har fler kvinnliga ordföranden än manliga. Tyvärr saknar två av departementen helt kvinnor på denna post. Av de tidigare årens sammanställningar har det framgått att de regionala styrelserna har kommit på efterkälken. I år har de kommit i kapp. Framför allt beror det på att skogsvårdsstyrelserna har ökat sin kvinnoandel från 25 % till 43 %. Kronofogdemyndigheterna har även de ökat markant från 35 % till 47 %. Av de myndighetsgrupper som redovisats ligger länsstyrelsernas styrelser lägst med 33 %. Regeringens möjligheter att påverka dem är begränsade. Som riksdagens ledamöter väl känner till, hänger denna sammansättning samman med valresultatet eftersom de utses av landstingen. De åtgärder som regeringen vidtagit för att driva på utvecklingen är projektverksamhet, den årliga redovisningen för riksdagen som synliggör utvecklingen och gemensam beredning av ärenden som rör uppdrag. Det innebär att departementens förslag på styrelsernas sammansättning måste godkännas av mig och jämställdhetsenheten innan regeringen fattar beslut. Från regeringens sida kommer vi att fortsätta med aktiva insatser och kräva en ökad andel kvinnor i de styrelser där de är underrepresenterade. Det innebär också att vi, liksom tidigare, kommer att kräva förslag på en kvinna och en man för varje plats som erbjuds i en styrelse eller kommitté så att platsen kan gå till det underrepresenterade könet. Om vi skall uppnå målet om en jämn könsfördelning, måste också de politiska partierna och arbetsmarknadens parter arbeta aktivt för detta mål. Andelen kvinnliga ledamöter i kommittéerna, som redovisas varje år i kommittéberättelsen, och som överlämnades till riksdagen den 12 februari i år, också har ökat. Andelen kvinnliga ledamöter, inklusive ordföranden, är 43 %, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med året innan. Fru talman! Med dessa siffror vill jag göra riksdagen och allmänheten uppmärksam på det faktum att den medvetna strategi som regeringen har för att öka kvinnorepresentationen, och därmed jämställdheten mellan kvinnor och män, har varit mycket framgångsrik. Jag nämnde inledningsvis att andelen kvinnor i statligt utsedda styrelser redovisats för riksdagen sedan 1988. Det är nu tio år sedan. Mycket har hänt på de tio åren. T.ex. har andelen kvinnor i regionala styrelser ökat från 15 till 40 %. Det är en tyst revolution för jämställdheten som vi är mitt uppe i. Vad har de tio åren lärt oss? De har framför allt lärt oss att mer jämställdhet kräver ett medvetet och systematiskt arbete. Jämställdheten kommer inte av sig själv. Det räcker inte med att bara tala om den. Det behövs också verkningsfulla redskap. När det gäller utnämningar har vi ett mycket kraftfullt redskap. Redskapet är att regeringen kräver att kvinnor skall nomineras när de är underrepresenterade och män när de är det. Så har vi skapat mer jämställdhet. Siffrorna talar nu sitt tydliga språk. Givetvis räcker det inte med en jämn könsfördelning för att uppnå ett jämställt samhälle. Det är en viktig grund. Jag vill i dag ta tillfället i akt att tala om att regeringens uppfattning och strategi ligger fast. Vi fortsätter med en aktiv utnämningspolitik. Den har visat sig öka jämställdheten så påtagligt. Det finns de som tror att hälften kvinnor hälften män i sig skapar mer jämställdhet, bättre beslut och i längden ett bättre samhälle. Jag och regeringen delar den uppfattningen. De senaste åren har inneburit stora steg framåt för jämställdheten, vilket till stor del kan förklaras av den ökande andelen kvinnor i politiken. Fru talman! Jag har i dag i siffror visat hur jämställdheten ökar i den del vi kan påverka med politiska beslut. Vi har en bit kvar, och vi måste intensifiera arbetet. Nu handlar det också om att föra ut medvetenheten och om fördelen med både män och kvinnor i andra delar av samhället och låta politiken vara ett gott exempel. Det är en stor utmaning. Vi skall nå hälften män hälften kvinnor överallt i alla beslutande organ regeringen utser. Men vi skall också få hela samhället att se den uppenbara fördel som hälften män hälften kvinnor på alla nivåer överallt innebär. Det är då, men först då, som vi har nått jämställdheten fullt ut.

Fru talman! Jag är mycket glad för de siffror som Ulrica Messing redovisat. Jag gjorde själv en analys år 1994. Då fanns det i mitt hemlän politiskt sammansatta församlingar utan kvinnor. Exemplen då var Jag är övertygad om att andelen kvinnor har ökat även i indirekt sammansatta grupper. Har man gått igenom andelen kvinnor i indirekt politiskt sammansatta grupper? Det är de som inte har insynen som För inte så länge sedan hade vi en utfrågning av statsministern om nomineringar i konstitutionsutskottet. Då beklagade han att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor. På vilket sätt är Ulrica Messing delaktig i att identifiera kompetenta kvinnor så att de finns till hands när ett bra namn behövs? Är ministern beredd att upprätta en namnbank? På vilket sätt används befintliga namnbanker? Sverige är med i organisationen WHITEC, Women in Technology, ett europeiskt samarbetsorgan. Där upprättas sådana namnbanker. Används sådana? Sedan var det nomineringarna. Det ministern sade om dubbla nomineringar låter bra. Men det finns de som inte lämnar dubbla nomineringar. Vad sker då? Skickas förslagen tillbaka, eller blir det en protest och sedan till nöds accepteras ett namn? Det är vitala frågor angående det ministern säger om att man skall leva som man lär. I så fall måste man vara tydlig och skicka tillbaka förslagen.
Fru talman! I fråga om dubbla nomineringar händer det inte bara en gång, utan ibland både två och tre gånger, att vi skickar tillbaka frågan om nominering till de politiska partierna eller arbetsmarknadens parter just för att vi kräver förslag på både kvinnor och män. Det händer också att politiska partier säger att deras bedömning är att just den kvinnan eller - vilket oftast är fallet - den mannen absolut skall representera dem i en styrelse eller kommitté. Då har det ibland hänt att regeringen har fått backa för synpunkterna från partierna. Vi understryker denna fråga hela tiden. Inför nomineringar till t.ex. AD, Arbetsdomstolen, har regeringen vid tre tillfällen lyft fram frågan med arbetsmarknadens parter om hur viktigt det är att få fram fler kvinnliga ordförande och ledamöter i Arbetsdomstolen, så att kvinnor och män är representerade där. Jag hoppas att alla politiska partier så småningom skall ställa upp på den strategin. Då kommer arbetet att gå mycket fortare. Vi tar gärna emot namnförslag från alla politiska partier även om vi inte går ut med förfrågningar om en konkret styrelse eller ett konkret uppdrag. Vi får det då och då både av politiska partier, arbetsmarknadens parter och flera intresseorganisationer. Vi bevarar de namnen. Vi har i denna statistik bara gått igenom de styrelser och nämnder som vi har en överblick över. Det gäller dem där vi kan följa utnämningarna - inte andra.
Fru talman! Jag tror att situationen är bättre när det gäller alla beslutsfattande organ som syns och som är tydliga. Men jag tror också att man behöver se över situationen när det gäller de indirekt valda organen, som inte omfattas av samma öppenhet. De fattar väldigt ofta beslut som rör människors vardag. Det gäller försäkringskassor osv. Jag tror att dubbla nomineringar är oerhört viktigt. Vi i Folkpartiet brukar vara duktiga på detta. Vi har som regel att göra dubbla nomineringar. Hos oss blir oerhört många kvinnor utsedda, vilket våra duktiga män kanske inte uppskattar. Jag tycker inte att det är jämställt från vår synpunkt sett. Det måste krävas samma sak av alla partier, annars får man skicka tillbaks papperna.
Fru talman! Vi kommer att fortsätta att göra det. Jämställdhet handlar ju om att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det är det vi eftersträvar. Det skall vara hälften kvinnor och hälften män i alla beslutsfattande organ. När det gäller myndigheterna och de personer som de i sin tur utnämner kan jag berätta följande. I årets regleringsbrev är det väldigt tydligt att också myndigheterna skall leva upp till ett jämställdhetsperspektiv på alla sina områden. De skall också återrapportera till regeringen hur detta arbete har utförts.
Fru talman! Det finns styrelser även i dag där kvinnor snarast utgör ett undantag. Då talar jag om det s.k. fria näringslivet. Men det rår vi inte på i dag. Jag vill säga att jag tycker att den ton som statsrådet anlägger här i dag är väldigt trevlig att höra. Det är ett aktivt arbete som regeringen ämnar fortsätta för att uppnå målen. Det är alltid bra med mål. Här kommer nu min fråga. 1995 var målet 40 %. 1998 skulle det vara jämn könsfördelning. Nu har vi uppnått ett par procent mer än 40 %. Om vi inte hade uppnått 50-procentsmålet 1998 skulle man överväga ett lagförslag. Så står det i beslutet. Då är min fråga: Övervägs det nu ett lagförslag, eller förändrar man tidsperioden så att 50-procentsmålet skall uppnås något annat år längre fram?
Fru talman! Vi överväger nu inga andra lagförslag. Vi överväger just nu inte vilka åtgärder som behöver vidtas om vi inte uppnår målet. Vi skall utvärdera 1998 först, men vi har inte skjutit på målet framåt i tiden. 1998 ligger fast. Vilka åtgärder som skall vidtas om vi inte kommer ända fram skall vi fundera ordentligt på när vi har summerat det året. När det gäller arbetsmarknadens parter är min förhoppning, precis som jag sade i inledningen, att vi i de politiska partierna och församlingarna kan visa goda exempel på hur man aktivt kan öka jämställdheten om man har det som ett mål.
Fru talman! Det känns betryggande att målet - 50 % kvinnor 1998 - står kvar. Det finns forskare som i dag betonar att det kan gå hyfsat att komma upp till 40 % kvinnor om man arbetar aktivt, men sedan börjar problemen. Det är kanske precis det som vi står inför nu, när vi bara kan prata om någon procents ökning på ett år. Då måste man se hur man skall tackla dessa problem. En lagstiftning är kanske nödvändig.
Fru talman! Jag är också övertygad om att de sista procenten är de som är svårast att uppnå, men de är nog så viktiga. Vi nöjer oss inte med 44 eller 47 %. Vi skall nå hälften-hälften.
Fru talman! Det är positivt att vi har blivit fler kvinnor, men jämställdhet och jämlikhet är inte bara fråga om antalet kvinnor utan också om vilken makt och vilket inflytande vi har och vilken lön vi får för det vi gör. Jag såg nyligen en alldeles förfärande bild över hur det ser ut på generaldirektörssidan, där man väldigt tydligt kunde se att männen får oerhört mycket mer betalt för sina jobb än vad de kvinnliga generaldirektörerna får.
Fru talman! Det har tidigare inte funnits någon gemensam policy för lönesättning mellan de olika cheferna. Det finns en sådan nu. Vår förhoppning är att vi på det sättet skall komma till rätta med problemet att lönerna är så olika för olika myndighetschefer. De kommer även i fortsättningen att variera något beroende på vilket uppdrag chefen har, men de skall inte variera beroende på kön. Jag tycker att det är mycket positivt att många av de tunga myndigheterna i dag har kvinnliga chefer, som t.ex. Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. Det är ett trendbrott som vi ändå skall vara glada åt.
Fru talman! Vi har lärt oss att glädja oss åt små framsteg, vi kvinnor. Men jag tycker ändå när jag tittar på siffrorna att det är helt oacceptabelt. Jag funderade litet grand över hur det kan komma sig att kvinnorna har fått ta generaldirektörsjobben med de lägre lönerna, medan männen har placerats på dem med de högre lönerna. Även om skillnader i arbetsuppgifterna motiverar löneskillnader och det därför blir en ojämn fördelning mellan de olika verken måste det finnas någonting som gör att det är just kvinnorna som har hamnat i de lägre löneklasserna.
Fru talman! Om arbetsuppgifterna, maktbefogenheterna och utbildningskraven är likvärdiga och om man har samma arbetsgivaransvar på två myndigheter borde också lönen vara likvärdig, även om den ena myndigheten leds av en man och den andra av en kvinna. Jag vet inte om vi kan mäta det så. Om vi kan se sakliga skäl till att det finns löneskillnader är det naturligtvis försvarbart, men inte om det är osakligt.

Fru talman! Vi har vid olika tillfällen gått ut till de politiska partierna och påtalat att vi alltid vill ha en kvinna och en man som nomineras. Om det inte påminns om varje gång skall jag se till att det görs, om det kan hjälpa till. Det vi tidigare har sagt ligger annars kvar, dvs. att en man och en kvinna skall nomineras. Jag hoppas att så många som möjligt alltid kan efterleva det, eftersom det går fortare då. Jag tror också att det är bra om man som i Marianne Anderssons hemlän kan börja tävla i att bli mer jämställda, om man ser det som en konkurrensfördel. Vi arbetar på Arbetsmarknadsdepartementet mycket med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden på olika områden. Jag har ingen annan uppfattning när det gäller styrelseuppdrag, myndighetschefer eller andra utnämningar. Vi skall göra allt vi kan för att även där bryta det som traditionellt har varit kvinnliga respektive manliga områden, så att vi också får nya kompetenser.
Fru talman! Om vi hittills har haft ett par procents ökning av kvinnorepresentationen per år har man svårt att tro att vi skall kunna uppnå en ökning på 8 % från 1997 till 1998. Finns det något som tyder på att målet om en jämn könsfördelning kan uppnås 1998? Det är litet anmärkningsvärt att det finns två departement som under sig inte har någon kvinnlig ordförande i en myndighetsstyrelse med tanke på att vi har fått höra att utnämningar sker genom gemensam beredning och måste godkännas bl.a. av jämställdhetsministern. Vad har jämställdhetsministern för kommentar till det?
Fru talman! Jag tycker ändå att det är ett stort steg framåt att vi har lyckats öka kvinnorepresentationen med 15 % på tio år. Jag tycker det. Vi är inte klara, utan vi måste fortsätta. Min ambition är att vi skall nå målet. Lyckas vi inte med det får vi titta på vilka åtgärder vi skall vidta för att uppnå också de sista procenten, som är lika viktiga. Att få en jämn könsfördelning på alla uppdrag handlar inte bara om vilka möjligheter regeringen har, utan det handlar också om hur stora ambitioner de politiska partierna har när det gäller att ibland flytta på människor, att möblera om och vara beredd att nominera nya. Hur många tjänster eller uppdrag man kan inrätta eller omförordna beror också på hur många som slutar, så det påverkar till viss del utnämningarna. De två departement som inte har kvinnliga ordförande har inte lyckats lika bra som de andra. Jag utgår från att cheferna på de departementen funderar över varför och också är beredda att skynda på utvecklingen, så att också de kan nå de gemensamma mål som hela regeringen har satt upp.
Fru talman! Visst är det bra att kvinnorepresentationen har ökat med 15 % på tio år, men det är ändå inte en så väldigt imponerande siffra. Slår man ut det blir det en och en halv procentenhet per år. Dessutom är vi ju överens om att det blir svårare att öka efter hand, ju högre upp man kommer. Man kan använda det som en besvärjelse att målet ligger kvar för 1998, men man kommer för den skull inte närmare målet. Jag tycker nog att det verkar litet senfärdigt att vänta tills det första halvåret 1999 nästan har gått innan man ser de sammanställda siffrorna för 1998 och innan man bestämmer sig för ytterligare åtgärder.
Fru talman! Om Rose-Marie Frebran och kristdemokraterna har nya, effektiva och konkreta förslag på hur vi skall komma längre lyssnar jag gärna på dem.

Fru talman! Det gläder mig att regeringen även på detta område har flyttat fram jämställdhetsvisionerna. Det känns positivt. Jag skulle vilja ha en komplettering av hur det ser ut ute i landet, om det är olika i olika län och olika regioner. Själv kommer jag från Jönköpings län och är naturligtvis speciellt intresserad av om vi har lyckats bättre där nu än vad vi har gjort i förgången tid. Jag tar upp detta inte minst med tanke på att de positionsförändringar som sker inom det offentliga är så oerhört viktiga när vi går vidare för att ta dialogen med näringslivet. Jag har försökt att ta den dialogen i Jönköpings län och hoppas att jag i den framtida dialogen skall få ytterligare stöd genom det resultat som statsrådet har presenterat här i dag.
Fru talman! Vi har sammanställt statistik över kvinnorepresentationen i försäkringskassor, länsskattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, länsarbetsnämnder, länsstyrelser och skogvårdsstyrelser. Om man sedan gör ett snitt av hur kvinnorepresentationen i dessa myndigheter ser ut i de olika länen ligger i dag Halland bäst till med 51 % och Blekinge sämst till med 30 %, och alla andra län har en kvinnorepresentation som ligger däremellan. Ni får gärna ta del av den sammanställningen och de procenttalen.
Fru talman! Delar statsrådet min uppfattning att det när vi skall ta dialogen med det privata näringslivet är oerhört viktigt att kunna påvisa att det går att uppnå sådana här resultat när man har en medveten politik, när man driver en medveten strategi?
Fru talman! Det är min övertygelse att man kan uppnå sådana här resultat bara om man har en medveten strategi och politiska beslut som leder fram till det. Jag tror inte att vi hade kommit så här långt vad gäller kvinnorepresentationen med något slags låt-gåmentalitet. Jag är alldeles för otålig för att acceptera det också vad gäller de sista procentsatserna. Vi skall fortsätta att driva det här mycket hårt och aktivt. Jag är övertygad om att de politiska partierna och församlingarna i alla delar av landet kan vara en förebild för det privata näringslivet, där det har gått betydligt långsammare.
Fru talman! Det finns en tendens till att väldigt positiva siffror förringas. När man säger att siffrorna inte är imponerande bortser man från att de faktiskt är väldigt glädjande och visar på en positiv utveckling, att mål som riksdagen har satt upp är nära, inom räckhåll. Jag tror, till skillnad från många andra, att fler kvinnor inom bl.a. statliga styrelser också fungerar som ett positivt föredöme, som ytterligare kan underlätta den här processen. Det är bra, men vi skall inte slappna av. Det är bra att jämställdhetsministern poängterar behovet av dubbla nomineringar. Det är en viktig del av detta. En sak som togs upp i redovisningen var länsstyrelserna, som fortfarande har ett ganska dåligt resultat. Länsstyrelsernas representanter utses ju i väldigt hög grad av de politiska partierna. Politiken och de politiska organen i Sverige har ju traditionellt varit föregångare och fungerat som exempel i jämställdhetsarbetet. Vi har en riksdag som internationellt sett är oerhört bra från jämställdhetssynpunkt. Det finns nu en risk att det här stannar av. Vi har fått redovisat att de partier som redan i dag har en ganska dålig jämställdhetsrepresentation här i riksdagen i framtiden riskerar att få en lika dålig eller en som är marginellt bättre. En viktig fråga inte minst när det gäller länsstyrelserna är hur viktig politiken är som föredöme. Vilken påverkan skulle det få om utvecklingen i riksdagen skulle stanna av och vi inte skulle gå mot en ännu mer jämställd riksdag och representation här i kammaren?
Fru talman! Jag är övertygad om att det skulle ge helt felaktiga signaler. Det krävs en fortsatt stark och medveten politik för att vi skall kunna försvara det vi har uppnått, inte bara när det gäller kvinno och mansrepresentationen i statliga styrelser utan också på alla andra områden, där vi internationellt faktiskt är ledande i fråga om jämställdhet. Om alla politiska partier tar utnämningsfrågorna på allvar på alla nivåer, inte bara i riksdagen utan också i länsstyrelser och på kommunal nivå, kommer det att gå fortare framåt.
Fru talman! Jag känner liksom flera andra att det här är väldigt positivt. Jag tillhör det parti här i riksdagen som har "varannan damernas". Jag tror att utvecklingen inte behöver ta tio år till, utan jag tror att det snarare blir en snöbollseffekt. Har vi väl nått så pass långt som vi nu har gjort kan det gå ganska snabbt framåt. Det jag vill veta med anledning av den redogörelse som jämställdhetsministern har gett är vilka två departement det är som inte har utsett några kvinnliga ordförande. Då kan ju vi riksdagsledamöter i varenda utfrågning fr.o.m. nu ställa frågorna till de regeringsrepresentanterna och på så sätt stödja jämställdhetsministern. Sedan har vi s-kvinnor lovat jämställdhetsministern att alltid när någon högre chefstjänst skall tillsättas komma med två namn på kompetenta kvinnor. Jag skulle vilja uppmana alla andra partiers kvinnor att göra precis likadant. Det betyder att jämställdhetsministern fortsättningsvis kommer att ha massor av mycket kompetenta kvinnor att välja mellan.
Fru talman! I den redovisning som jag har lämnat till riksdagen är det Inrikesdepartementet och Miljödepartementet som i dag inte har några kvinnliga ordförande. Sedan hoppas jag att Inger Segelström har rätt i det här med snöbollseffekten. Vi får väl vara många som ser till att knuffa bollen i rätt riktning.
Fru talman! Vi talade litet grand om länsstyrelserna runt om i landet. Dessa har ju sedan några år tillbaka sina egna jämställdhetsexperter. Min första fråga är då: Hur nära samarbete har vår jämställdhetsminister med dessa jämställdhetsexperter? Det har också visat sig vara enormt olika när det gäller hur driftiga de är i de olika länen. Där kanske ministern skulle kunna pusha på litet grand. Sedan är det ju också viktigt att själva rekryteringsgruppen, de som väljer in de här kvinnorna, i sig inte är könsdiskriminerande. Samma sak gäller den grupp som bestämmer vad som skall räknas som kompetens. När statsministern går ut och säger att det inte finns kompetenta kvinnor beror ju det på vad som är kompetens. Den grupp som sätter upp de kriterier som krävs måste ha kompetensen att se både manlig och kvinnlig kompetens. Det här måste alltså gå hela vägen, med rekryteringsgrupper och liknande. Detta skulle jag vilja höra någon kommentar kring.
Fru talman! Jag tror inte att någon av oss är helt könsblind när vi pratar om vad kompetens är. Statsministern har rätt i att det ibland är svårt att få kvinnor till olika typer av uppdrag, precis som det ibland är svårt att få män till andra typer av uppdrag. Fortfarande är stora delar av samhället och arbetsmarknaden väldigt könsuppdelade. Vi måste hjälpas åt allt vad vi kan för att bryta detta och få in kvinnor på traditionellt manliga områden och män på traditionellt kvinnliga. Jag tycker att det är oerhört viktigt. När det gäller jämställdhetsexperterna träffar vi dem regelbundet här i Stockholm - jag, min statssekreterare eller jämställdhetsenheten. Vi diskuterar bl.a. gemensamma projekt som skall drivas ute i länsstyrelserna, t.ex. de jämställdhetsplaner som har gjorts. Det är också ett tillfälle för experterna att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Vi har också vid dessa möten haft utbildningar tillsammans.
Fru talman! Jag tänker också på de två departementen som inte har några kvinnor. Ministern nämnde Inrikes och Miljödepartementet. Något som man måste jobba intensivt med, som jag ser det, är vad som händer när den första kvinnan spränger muren och kommer dit. Hur är beredskapen för att kunna ta emot henne, och vad är det för klimat hon hamnar i? Vi vet ju av erfarenhet att det är ganska tufft för de första som kommer på en plats när det gäller inställningen och bemötandet. Satsas det mycket utbildning och diskussioner på detta med kvinnor och män, kvinnligt och manligt?
Fru talman! Det är inte så att det inte finns kvinnor på Miljö och Inrikesdepartementet, men de har inga kvinnliga ordförande i dag. Däremot har kvinnorepresentationen från Inrikesdepartementets sida ökat när det gäller landshövdingar. Där är det i dag fler kvinnor. Men det finns inga kvinnliga ordförande. Vi har utbildning i jämställdhetsfrågor och jämställdhetskunskap inom Regeringskansliet. Vi har haft det i regeringen, på statssekreterarnivå, på sakkunnignivå och även bland tjänstemännen. Jämställdhetsfrågorna är ju till stor del en kunskapsfråga där det handlar om att öka medvetenheten på alla nivåer och i alla organisationer.